Herr talman! Det är bra att socialministern åtminstone är medveten om problemen. Jag har inte sagt att sjukvården är i total kris, men nog är det en uppenbar krissituation i vårt land. Det kan nog ingen bestrida. Jag kan bara säga något om köerna. Det är några exempel som helt nyligen har tagits fram av Timbro informationscentrum. För kranskärlsoperationer får patienter vänta nära åtta månader i Bohuslän, drygt sju månader i Göteborg. Åtta och en halv månaders väntetid är det för starroperationer i Värmlands län — mitt eget alltså — och nära åtta månader i Jämtland. Patienter som skall operera höftleder får vänta upp till femton månader i Sörmlands län och drygt nio månader i Östergötlands län. Vid Karolinska sjukhuset har man inte kunnat utföra höftledsoperationer på grund av bristande budgetmedel för inköp av höftproteser. Detta är saker som figurerar titt och tätt i pressen. Jag tycker att det är mycket bra att pressen är uppmärksam och faktiskt uppmärksammar både socialministern och mig på problemen. Det ger ändå en chans att lösa dem. En del köer uppmärksammas mer än andra, men det finns många människor som lider lika mycket av sjukdomar som inte debatteras så ofta. I Uppsala läns landsting har man t.ex. fört en livlig debatt kring sjukdomar som främst drabbar kvinnor, t.ex. livmoderframfall och inkontinens. Här är väntetiderna närmare ett och ett halvt år. I mitt landsting — Värmlands — har man Sveriges längsta köer till kvinnoklinik, stod det att läsa på en löpsedel helt nyligen. Det förmäldes inte om vår förvaltningsutskottsordförande, som är socialdemokrat, denna gång också tyckte att det var bra med köer — för det gjorde han som bekant häromåret, när de borgerliga partierna i Värmland föreslog att patienter med kranskärlsjukdomar skulle sändas till Scandinavian Heart Center i Göteborg. Köer ansåg han vara bra, för de kunde driva fram fler platser inom den offentliga vården i stället. Jag tror inte ett ögonblick att socialministern resonerar på det sättet. Men nog är det viktigt att vi debatterar detta och visar att det finns lösningar utanför den offentliga vården. Jag vet att det är mycket som är bra i den offentliga vården. Jag har inte bara rest runt och gjort besök, jag har jobbat på golvet som undersköterska två veckor — jag hann inte jobba två månader men skulle ha gjort det annars— i tung långvård hemma i Värmland i somras, bara för att få veta hur det ser ut i vården. Personalen vill ta ett ökat ansvar — och vill att det skall bli förändringar i riktning mot ökad decentralisering, ökat ansvarstagande osv. Men det är en stor koloss, herr socialminister, som inte är lyhörd, och för ändringar sker mycket långsamt. Jag är otålig, liksom hela vårdpersonalen i Svea rike. Och jag är ledsen över att jag inte har fått några mer positiva förslag från socialministern. Men han har kanske något att komma med?

Herr talman! Gullan Lindblad hänvisar till kösituationen för olika typer av operationer i olika landsting. Det är ju precis den sortens problem som man enligt den senaste Dagmaröverenskommelsen skall angripa från landstingens sida. Gullan Lindblad ger för all del mest negativa exempel; det finns också positiva. Men vad hon räknar upp visar ju att man kan arbeta med dessa frågor på mycket olika sätt inom olika landsting. Vad vi vill med de resurser som nu sätts in är ju att få ett erfarenhetsutbyte, att vi drar nytta av erfarenheterna från de platser där man inte har dessa långa kötider, att vi ser vilka åtgärder man har vidtagit där för att bemästra kösituationen, och överför de erfarenheterna till de landsting som fortfarande har problem. Ett sådant erfarenhetsbyte kan mycket väl vara ömsesidigt. I ett landsting har man kanske klarat en typ av operationer på ett bra sätt, medan man har problem med en annan typ av operationer. Men jag tror inte att vare sig Gullan Lindblad eller jag skall gå ut och lova att vi i ett enda slag kan klara alla uppgifter som den svenska sjukvården kan komma att ställas inför. En del av de köer som vi har nu existerar ju av den anledningen att man har gått från en situation där det inte bildades några köer därför att man inte kunde göra någonting åt vissa typer av åkommor, till en situation där den medicinska utvecklingen har gett nya förutsättningar. Då efterfrågar naturligtvis människorna den sortens sjukvård. Den typen av förändringar kommer vi alltid att successivt ställas inför. Då får vi angripa problemen efter hand som de uppstår. Det är därför som jag menar att det är fel att säga att sjukvården inte har kunnat vistat upp en hög grad av flexibilitet. I den utveckling som jag hänvisade till i det tidigare svaret handlar det alltså om fördubblingar, eller mångdubblingar, av operationsinsatserna på vissa områden inom relativt kort tid. En annan sak som jag vill hänvisa till och som jag tror kommer att ha stor betydelse när det gäller att förändra bilden av den svenska sjukvården är det förslag från äldredelegationen som nu är ute på remiss. Ett av syftena med att lösa problemen med äldrevården i den riktning som äldredelegationen har föreslagit, är att man skall kunna klara kösituationen inom akutsjukvården på ett bättre sätt än man kan i dag. Vi har kanske inte ännu en klar uppfattning i alla detaljer, för vissa frågor skall ju remissomgången svara på. Men om man kan sätta in kraft på att driva utvecklingen i den riktning som det i äldredelegationen ändå har varit ganska stor enighet om, kommer bilden också inom akutsjukvården och sjukvården över huvud taget att förändras ganska radikalt under de närmaste åren. Jag tror alltså att det är på den typen av områden som vi skall sätta in krafterna. Vi kommer även i framtiden att kunna ha en sjukvårdsorganisation i Sverige som vi vid internationella jämförelser kan vara stolta över. Och vi kan betrakta oss som väl jämförbara med de flesta andra länder när det gäller sjukvårdsorganisation, och framgångsrika — kanske t.o.m. mycket framgångsrika — på vissa områden. Och denna sjukvård bör i huvudsak ske i samhällelig regi, och den bör i allt väsentlig ske under samhälleligt ansvar. Det är den utgångspunkt som vi har, och från den utgångspunkten skall vi kunna bemästra problemen.
Herr talman! Jag är naturligtvis glad över att ni inom socialdemokratin sätter er ner och diskuterar det här, och jag vill önska er alla lycka till med de diskussionerna. Jag hoppas att ni mycket snabbt skall fånga upp de goda idéerna, för visst finns det sådana ute i vårt avlånga land. Det måste emellertid gå snabbt, eftersom det inte råder något tvivel om att sjukvården i dag kan liknas vid en sjuk patient. Socialministern sade tidigare att den grundläggande inställningen från socialdemokratins sida är att det offentliga skall bedriva vården. Däri ligger grundfelet. Om det fanns en öppenhet och en möjlighet för vårdpersonalen, t.ex. läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, att fritt kunna bedriva vård på samma villkor som landstinget, skulle det se helt annorlunda ut. En viss konkurrens behövs. Den skulle stimulera båda parter. Den skulle också ge valfrihet, både för patienter och för personal. Såsom situationen ser ut i dag visar den att Dagmaröverenskommelsen totalt har kollapsat. Vi håller nu på att diskutera den frågan i utskottet. Positionerna är där lika låsta som förut. Man har inte satt in några ytterligare insatser för vården. Det är lika ont om läkare på glesbygden som det alltid har varit. Det får man lösa med andra medel, socialministern. Jag tror inte heller att äldreomsorgens överförande till kommunerna i sig skulle lösa några problem. Kommunerna är nog bättre skickade att ta ansvaret, eftersom de är nära dem som behöver vård och omsorg. Systemet kvarstår att patienterna själv inte kan få välja. Det system vi vill åstadkomma med vår sjukvårdsförsäkring skall inte kosta patienterna mera. Vi vill ha valfrihet. Det skulle också medföra att rader av olika alternativ skulle växa fram, medförande att konkurrensen om platserna inom den offentliga vården inte skulle bli så stor. Vi har kunnat vara stolta över den svenska sjukvården. Eftersom jag har jobbat inom området i många år är jag naturligtvis glad över det. Tyvärr halkar vi även på det området efter mer än tidigare. Snart befinner vi oss också i botten av den ligan, vilket jag är mycket orolig för. Det är naturligtvis därför som jag försöker få socialministern att agera här, och jag hoppas att något skall hända. Tyvärr har jag inte fått några positiva svar, inte ens om att vi kan vara överens om att patienten omedelbart skall kunna få den vård han behöver och vill ha. Jag har inte heller fått något svar på hur socialministern ser på City Akuten, där en kollega till mig i dag tycker att det är beklämmande med den inställning som man har från Stockholms läns landsting.
Herr talman! När man reser ut i landet får man ofta en smula irriterade påpekanden både från sjukvårdspolitiker och från anställda inom sjukvården om att de tycker att den svenska sjukvårdsdebatten i alltför hög grad präglas av problemen inom Stockholmsområdet. På skilda håll i landet säger man att man inte känner igen sig i den situation som beskrivningarna från Stockholmsområdet målar upp. Som jag sade finns naturligtvis också positiva inslag i Stockholms läns sjukvård. Man har dock vissa speciella problem. Det gäller bl.a. personalrekryteringen, som är ansträngd i Storstockholmsområdet. Om vi skall diskutera i politiska termer är det emellertid så att det som Gullan Lindblad riktar in sin kritik emot inte är något nytt fenomen. Denna debatt har nu pågått ett antal år, och man har alltså inte lyckats lösa alla problem här i Stockholmsområdet. Men det är bara drygt ett år sedan Stockholms läns landsting styrdes av en borgerlig majoritet. Varför löste man inte problemen på den tiden, om det nu bara beror på något slags socialdemokratiska blockeringar att dessa problem uppstår? Antagligen beror det på att problemen är svårare än så. Man kan inte diskutera i så enkla politiska termer. Gullan Lindblad säger att hela detta system, och i synnerhet Dagmaröverenskommelsen, har kollapsat. Som jag sade tidigare är moderaterna ganska ensamma om att hävda den ståndpunkten. Det finns en bred majoritet bakom dessa överenskommelser. Det finns också - det vill jag säga än en gång - en bred majoritet bakom huvuddragen för hur den svenska sjukvården skall organiseras och vilka mål den skall vara inriktad på.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig vilka åtgärder jag nu ämnar företa för att minska kostnadsexplosionen inom sjukoch arbetsskadeförsäkringen. Gullan Lindblad har också frågat när förslag kommer att framläggas för riksdagen. De senaste årens utveckling inom sjukförsäkringen kännetecknas av en stark utgiftsökning. En betydande del av kostnadsökningen kan förklaras av fattade beslut i syfte att skapa en bättre försäkring för alla, ökande löner och ett ökande antal sysselsatta. Den ökade efterfrågan på arbetskraft har haft det positiva med sig att personer som tidigare stått utanför arbetsmarknaden nu har beretts arbete helt eller delvis. Detta har också fått den effekten att sjukpenningutgifterna har ökat. Faktum kvarstår emellertid att den del av kostnadsökningen som inte kan förklaras med dessa faktorer visar på nödvändigheten av att aktiva åtgärder vidtas i syfte att minska frånvaron och därmed också kostnaderna för försäkringen. Arbetsskadeförsäkringen uppvisar en än snabbare utgiftsökning. På senare tid har takten i ärendeökningen avstannat något, men väntetiderna när det gäller beslut i arbetsskadeärenden är fortfarande alltför långa, trots de resursförstärkningar som har gjorts. De långa väntetiderna utgör i sig ett hin der i rehabiliteringsarbetet på så sätt att benägenheten att delta i rehabilitering är liten, innan beslut i arbetsskadeärendet har fattats. Jag anser mot denna bakgrund att förändringsarbetet måste gå efter två huvudlinjer: insatser för en bättre arbetsmiljö och satsningar på tidiga rehabiliteringsåtgärder.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern även för detta svar. Jag upprepar i mycket samma frågor som jag ställde till socialministern den 21 mars i år, eftersom jag då inte fick något svar som jag kunde bli nöjd med. Jag är ledsen över att behöva säga att jag inte är nöjd med detta svar heller. Jag ställde två konkreta frågor: 1. Vilka åtgärder ämnar socialministern nu företa för att minska kostnadsexplosionen inom sjukoch arbetsskadeförsäkringarna? Förra gången lovade nämligen socialministern att återkomma efter en analys av frågan. 2. När kommer förslag att framläggas för riksdagen? På den första frågan har jag fått till svar ett allmänt resonemang om insat ser för en bättre arbetsmiljö och satsningar på rehabiliteringsåtgärder — i och för sig lovvärda åtgärder, men vilka förslag kommer? På den andra frågan får jag till svar att regeringen avser att lägga fram förslag om rehabilitering. I uttalanden av socialministern i andra fora har jag kunnat läsa mig till att förslag skall presenteras successivt under vintern. Jag hade naturligtvis väntat mig att landets socialminister skulle ha något besked att lämna här i riksdagen, när vi nu vet att sjukförsäkringsfonden går back för första gången på länge med inte mindre än 7,4 miljarder kronor och arbetsskadefonden med 9,3 miljarder! Vi vet också att hela ATP-systemet är mer eller mindre i gungning. Pengarna formligen rinner ur socialförsäkringssystemet. Riksförsäkringsverket uttrycker stor oro över socialförsäkringarnas utveckling i sin anslagsframställning. Det torde också vara bekant att riksdagens revisorer i en rapport mer eller mindre dömt ut arbetsskadeförsäkringen, med andra ord gett samma kritik som jag har framfört här i riksdagen i flera års tid. ”Ompröva arbetsskadeförsäkringen” säger också Försäkringskasseförbundet enligt tidskriften Social försäkring i sitt senaste nummer. Men regeringen väntar passivt, eller? Socialministern har varit något mer frispråkig vid några tillfällen tidigere. ”Vi måste fråga oss om det går att hitta system för att minska sjukfrånvaron och minska kostnaderna för sjukersättningarna genom att förbättra vården och genom en bättre samordning av sjukvård och sjukförsäkring” sade socialministern exempelvis vid Försäkringsanställdas förbunds kongress den 19 juni i år. När partikollegan Göran Johansson i Göteborg och Landstingsförbundets ordförande Gunnar Hofring några veckor senare föreslog att man skulle införa en karensdag och låta dessa pengar gå till vården i stället slogs dörren igen för vidare diskussion. LO röt nämligen till, och då hukar sig som bekant regeringen. Det må gälla sjukpenning eller marginalskattesänkning! Har Stig Malm sagt sitt, blir det så. Vid Försäkringskasseförbundets kongress i Östersund i början av denna månad tog socialministern upp förslaget om en eventuell arbetsgivarperiod de första 14 dagarna av en sjukperiod, ett förslag som bl.a. vi moderater har lagt fram i riksdagen. I Social försäkring har jag också kunnat läsa mig till att ett försök med arbetsgivarinträde för privata arbetsgivare skall göras vid försäkringskassorna i Göteborg och Kopparberg. ”Ett försök kan komma i gång så snart riksdagen hinner behandla en eventuell proposition från regeringen” står det i artikeln. Min fråga blir naturligtvis, eftersom jag inte har hittat någon sådan proposition i propositionsförteckningen: Kommer det en sådan proposition och när? Varför detta hemlighetsmakeri med en bra sak? Är det Stig Malm som oroar igen? Det gläder mig att socialministern denna gång talar om kontroller och attitydpåverkan och att försäkringen inte skall utnyttjas på ett otillbörligt sätt. Som bekant har kontrollen i flera års tid legat helt nere, men det finns alla skäl i världen för en effektiv kontroll. Vi måste låta människor ta ansvar. Att mycket har gått så snett som det har gjort i de sociala välfärdssystemen beror faktiskt på att socialdemokratin har tagit bort den sunda ansvarskänslan hos människor. Staten har ordnat allt, t.o.m. ett sjukförsäkringssystem som man kan missbruka mycket lätt. Jag är inte ensam om att betvivla att vi svenskar skulle vara världens sjukaste folk och ha de flesta arbetsskadorna i världen, trots att vi förmodligen också har de bästa arbetsmiljöerna i världen. Vid vår förra interpellationsdebatt ville inte socialministern vidkännas att det skulle förekomma missbruk av försäkringen. Även om det tidigare har varit som att svära i kyrkan att säga sådana saker högt, vet vi nu, efter en kontroll som försäkringskassan i Sundsvall gjorde helt nyligen att försäkringen missbrukas, 10 70 av de sjukanmälda arbetade! Detta har föranlett Stig Malm att ryta till i LO-tidningen helt nyligen. Denna gång faktiskt på ett, enligt min uppfattning, mycket klokt sätt. Han säger: ”Om siffran gäller för hela Sverige är det oerhört allvarligt.” Han kräver krafttag av regeringen mot sjukskrivningsfusket. ”Missbruk hotar hela sjukförsäkringssystemet”, säger han. Nu frågar jag: Tänker regeringen lyssna till Stig Malm den här gången?
Herr talman! Vi vet ju att det finns många olika orsaker till kostnadsökningarna i socialförsäkringssystemet. På flera punkter finns det förutsedda och fullt begripliga orsaker till kostnadsökningarna. En hel del av kostnadsökningarna beror på förbättringar som öppet har beslutats. Man har i de fallen varit medveten om att besluten skulle komma att innebära ökade kostnader för försäkringen. I andra fall har kostnadsökningarna orsaker som är litet svårare att analysera. Men när det gäller de stora kostnadsökningarna vet vi att de hänger samman med långtidssjukskrivningar. Därför tror jag att det enda riktiga sättet att angripa problemet med kostnadsökningarna är, som jag sade i interpellationssvaret, en förbättrad rehabilitering. Har då regeringen förhalat besluten om rehabiliteringsinsatser? Det tror jag inte att man kan hävda. Remisstiden för rehabiliteringsutredningens betänkande gick ut alldeles före sommaren, och vi håller nu på att bearbeta svaren. Vi vill naturligtvis ta hänsyn till många av de kloka synpunkter som har inkommit. Vi håller som sagt på att bearbeta svaren och har aviserat att vi senare i vinter kommer att framlägga förslag. Till detta har också kommit den uppgörelse som träffades alldeles innan riksdagen skildes i våras, nämligen uppgörelsen om arbetslivsfonden. Den innebär ett väsentligt resurstillskott på detta område. Tillkomsten av den fonden kan inte Gullan Lindblad eller hennes parti ta åt sig äran av; det var ju en uppgörelse mellan centerpartiet och socialdemokraterna som tillskapade dessa nya resurser. Vi har alltså aviserat — vilket riksdagen för övrigt har beställt — förslag om hur den fonden skall användas samt en del andra förslag som följer av den s.k. arbetslinjen inom sjukförsäkringssystemet. Jag tycker att vi har en mycket konstruktiv diskussion kring dessa frågor. Jag är också övertygad om att vi kommer att finna framgångslinjer för att komma till rätta med de både mänskligt och ekonomiskt svåraste problemen på detta område, nämligen långtidssjukskrivningen och vad som ofta följer i form av utslagning från arbetsmarknaden. Det är de problemen som skall angripas. Klarar vi att lösa dem får vi också ekonomiska effekter i sjukförsäkringssystemet.
Herr talman! Till socialministern vill jag gärna säga att jag som moderat inte vill ta äran åt mig för ökade utgifter. Jag vill ta äran åt mig om vi kan åstadkomma besparingar. Inom socialförsäkringarna kan vi göra oerhört stora besparingar. Det handlar inte om miljoner utan om miljarder kronor som skulle kunna användas till de rehabiliterande åtgärder som vi är överens om. De skulle även kunna kanaliseras till vården och eftersatta områden som t.ex. till de handikappade. Vi har inte sett några som helst initiativ, fastän Sven Hulterström och jag har debatterat denna fråga ett par gånger. Jag har också debatterat med tidigare socialministrar i åratal, men ingenting händer. Pengarna bara rinner ut! Jag anser att riksdagsmajoriteten bär skuld till de alltför höga sjukförsäkringskostnaderna, bl.a. genom en korttidssjukskrivningsersättning som ger överkompensation. I Dagens Industri den 6 september kunde man t.ex. läsa: ”När sjukdom blev lönsam ökade frånvaron 46 26.” Ett av de värst drabbade företagen är Storas finpappersbruk i Grycksbo utanför Falun, läste jag i samma artikel. Där har man nu planer på att frångå sjukförsäkringsreformen och själva betala ut sjukersättning till de anställda. Man har inlett diskussion med försäkringskassan om saken. Sedan tidigare vet vi ju att samma förhållande råder vid t.ex. SKF i Göteborg, där fackorganisationen ju menade att ”det är omoraliskt att det lönar sig bättre att vara sjukskriven än att arbeta”. Att det nya systemet för ersättning vid korttidssjukskrivning skulle medföra ökade kostnader visste vi. De borgerliga partierna gick också emot det förslaget. Vilade fram ett annat förslag som skulle ha gynnat deltidsanställda och skiftarbetande utan att ha de horribla effekter som har föranlett synnerligen höga kostnader. Att det är långtidssjukskrivningarna som drar med sig de största kostnaderna är en sanning med modifikation. 83 Jo av sjukförsäkringsfallen avslutas inom de första 14 dagarna. Det är alltså en relativt liten del som är långtidssjukfall. Vi är dock överens om att vi måste göra något åt långtidssjukskrivningarna, och jag hoppas att vi mycket snabbt kan få en proposition i det ärendet, herr socialminister. Jag hoppas givetvis också att det kommer ett förslag om arbetsgivarinträde eller något liknande snart nog. Jag får väl ha viss förståelse för att det i dagens läge är svårt för socialministern att lämna besked, men jag ber: Kom snart med förslag, innan vi förlorar ytterligare miljarder!
Herr talman! Som jag sade tidigare har de initiativ som tagits i syfte att frångå ett alltför stort inslag av passiv utbetalning av pengar och i stället övergå till mer aktiva insatser ju tagits av regeringen dels i form av tillsättandet av arbetsmiljökommissionen, dels efter förhandlingar här i riksdagen i form av inrättandet av arbetslivsfonden. Det är två viktiga punkter i den här frågan som tillkommit på senare tid och som säkert kommer att avsätta resultat. Det finns kantigheter i systemet som naturligtvis skall rättas till. I den mån det förekommer fusk inom sjukförsäkringssystemet skall man naturligtvis, som Stig Malm har gjort, reagera starkt mot sådant. Om vi tolererar fusk med systemet innebär det att detta trygghetssystem i sin helhet kan komma att bli ifrågasatt. Det vore naturligtvis inte bra om så skulle bli fallet. Också överkompensationsproblemen som har uppstått vid införandet av timsjukpenning tror jag att man ganska snart kan komma till rätta med. Jag har också följt de diskussioner som förts bl.a. vid SKF i Göteborg och som nu också förekommer på andra håll. Men till Gullan Lindblad vill jag säga att det är bra att man försöker rätta till fel som kan ha uppstått. När jag emellertid kommer ut på arbetsplatserna och diskuterar dessa frågor, så är det inte Gullan Lindblads karensdagar människor efterfrågar. Det är inte den typen av försäkringslösningar som Gullan Lindblad och hennes parti står för som man efterfrågar. Människorna vill tvärtom slå vakt om det socialförsäkringssystem som vi har, men de vill att det skall fungera så bra som möjligt. Det är ju utgångspunkten.
Herr talman! Jag har faktiskt inte föreslagit införande av några karensdagar. Jag vill påminna om att det var två partibröder till socialministern som gjorde det. Vi moderater har ett annat förslag, men det har socialministern kanske inte hunnit läsa på ännu. Det handlar om viss minskning av ersättningen de första månaderna av ett sjukfall under året. Jag är väl glad över att socialministern är ute och förhör sig om vad människor vill ha. Även jag får många påringningar och brev från människor som säger: Gör någonting! De tycker nämligen att det är orimligt att så mycket pengar skall betalas ut vid vad människor betraktar som rent fusk. Jag tycker inte att det är rimligt att vi har ökat det s.k. sjuktalet, dvs. antalet sjukskrivningsdagar per år och sjukpenningförsäkrad person från ca 18 dagar 1982 till ungefär 25 1/2 dag för närvarande. Det är inte heller rimligt att företag skall tvingas anställa en tredjedel mer personal än vad de egentligen behöver, endast för att ha full styrka i arbete. Det här är horribelt! Jag säger än en gång: Se sanningen i vitögat och gör någonting!

Herr talman! Ulla Tillander har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att skydda individens integritet vid kartläggningen av det mänskliga genomet och om regeringen avser att lägga fram en proposition med anledning av utredningen om genetisk integritet. Som ledamot av socialutskottet torde Ulla Tillander vid interpellationens tillkomst inte ha varit omedveten om att utskottet kallat till en hearing om just de frågor som tas upp i interpellationen. Ulla Tillander konstaterar själv att de här frågorna togs upp vid en frågestund i våras. Jag svarade då att eventuell lagstiftning eller annan reglering av användning av genteknik och forskning på befruktade ägg var föremål för beredning inom kanslihuset. Jag förklarade också att innan förslag till lagstiftning lämnas till riksdagen skulle ytterligare diskussioner om utformningen av förslagen föras. Slutligen uttalade jag att det var min förhoppning att en proposition skulle kunna lämnas till riksdagen under hösten 1989. Socialutskottets hearing — som hölls den 16 oktober och där Ulla Tillander var närvarande — var ett led i de ytterligare diskussioner som jag hänvisade till i våras. Utvecklingen på det här området går snabbt, och det påtalas i olika sammanhang att det är viktigt att en eventuell lagstiftning kommer till stånd. Samtidigt har jag sett det som angeläget att tillfälle ges att diskutera dessa svåra frågor i en bredare krets. Eftersom socialutskottets hearing inte hölls förrän i mitten av oktober har det varit en praktisk omöjlighet att lämna någon proposition till riksdagen i höst. Frågan om när proposition kan avlämnas blir beroende av resultatet av den fortsatta diskussionen.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min interpellation. Hur vi hanterar biotekniken handlar ytterst om vilken respekt vi har för livet. Det handlar om livets innersta byggstenar och om hur vi skall tillämpa den nya kunskapen. Det är som så många gånger förr: ökade kunskaper ger fantastiska möjligheter, men medför samtidigt oanade risker. Ett projekt är igångsatt för att kartlägga de mänskliga generna, arvsmassan. Genom de kunskaper man når kan människan komma att besegra sjukdomar och i någon mån bestämma framtiden och mänskligt liv. Man kan i dag förändra arvsmassan. Med genteknik kan arvsanlag flyttas mellan olika organismer. Med s.k. genterapi hoppas man så småningom kunna bota genetiska sjukdomar genom att föra in ”friska” gener i patienternas celler. Insyn i den mänskliga arvsmassan och gentekniken kommer tveklöst att föra forskningen framåt. Flera av de möjligheterna får vi inte avhända oss. Men den kan alldeles uppenbart också användas till syften som vi av etiska skäl varken kan eller bör acceptera. Den gamla erfarenheten att kunskap kan användas till både gott och ont är giltig också i dag. I riksdagen har motioner om bioteknik förekommit sedan 1975. Många av dessa motioner antyder att här föreligger problem som inte har fått någon tillfredsställande lösning. Gen-etik-kommittén, med uppdrag att behandla genteknikens tillämpning på människor, tillsattes 1982 av den dåvarande center-folkpartiregeringen. Motivet var en insikt om att här fanns ett problemområde som borde genomlysas, där gränser borde upprättas och där kanske lagstiftning borde övervägas. Utredningens förslag kom 1984. Mellan 1984 och 1986 skedde ingenting. 1987 meddelade regeringen att gen-etik-kommitténs förslag bereddes inom socialdepartementet. Våren 1989 skulle en proposition komma till riksdagen. Den sköts till hösten 1989 och har nu åter skjutits på framtiden. Det är inte för mycket sagt att frågan tydligen inte har högsta prioritet i regeringskansliet. Känslan för att frågan är angelägen är inte större än att man utnyttjar varje förevändning för att skjuta på ett ställningstagande. Helhetsintrycket blir att det föreligger en handlingsförlamning. Det intrycket förstärks också av den bristande substansen i svaret på min interpellation. Återigen skjuter man helt enkelt saken på framtiden. Tidigare lovade ju ändå regeringen att det skulle komma en proposition våren 1989 eller hösten 1989, men nu är också det löftet skjutet på en oviss framtid. Man lämnar inga förpliktande löften längre. Det är uppenbart att torftigheten i svaret också har varit besvärande för dem som har skrivit det. Det är väl det som förklarar de förnumstiga formuleringarna om att jag som ledamot i socialutskottet torde känna till den hearing som nu har förevarit. Den formuleringen är ovidkommande, men den torde avslöja en missnöjd grimas över att frågan om när departementet får ändan ur vagnen känns besvärande, särskilt som svarets innehåll är att regeringen inget svar kan ge. Det är i och för sig ett klargörande svar, och detta klargörande svar skall jag be att få tacka för. Det är hög tid att Sverige formulerar en strategi för hanteringen av de frågor som vi nu diskuterar. Det är nödvändigt att sätta etiska, sociala och miljömässiga ramar för användningen. Risken är annars stor att åtgärder kommer först när misstagen och gränsöverskridandena har skett. Socialdepartementet torde inte vara helt omedvetet om att centern har lämnat en utförlig partimotion om biotekniken, där vi ingående har motiverat våra ställningstaganden. Jag frågar återigen: När får vi veta om och när en proposition kommer?

Herr talman! Först vill jag understryka det Ulla Tillander påpekar i sin interpellation, nämligen att det finns en risk att utvecklingen springer ifrån oss, när regeringen är så senfärdig på det här området. Det har ju faktiskt gått fem år sedan utredningen kom med sitt slutbetänkande Genetisk integritet, och fortfarande väntar vi på regeringens proposition. Under de fyra år jag har suttit i riksdagen har det ständigt hetat: ”Den kommer till våren” varje höst och: ”Den kommer till hösten” varje vår. Nu har vi som bekant höst, och därför har varianten ”Den kommer till våren” gällt tills i dag. Vad som gäller nu känner jag stor oro och osäkerhet om efter detta interpellationssvar. Tre gånger har riksdagen begärt av regeringen att få en samlad redovisning av de etiska frågorna i samband med livets början, och detta har getts regeringen till känna i allt otåligare formuleringar, men utan effekt. Om det man skall besluta om redan är ett faktum och hunnit utvecklas till en praxis, är risken stor att man anpassar sig till den situation som redan råder och försöker göra det bästa möjliga av den. Det var fallet när riksdagen äntligen skulle besluta om provrörsbefruktning. Metoden tillämpades redan på ett tiotal ställen och 5000 stod i kö för behandling, när vi skulle ta ställning till om verksamheten över huvud skulle bedrivas. I det läget ansåg riksdagens majoritet sig tvingad att ta ett delbeslut, som band upp de framtida ställningstagandena på ett olyckligt sätt. Man beslutade bl.a. om att forskning skulle tillåtas på livet i vardande och på djupfrysning av befruktade ägg. Jag och flera med mig gick emot det beslutet, eftersom vi ansåg det vara viktigare med en helhetssyn på de etiska frågorna i livets början, som ju som sagt hade begärts från riksdagen. Medan vi väntat på det stora, samlande grepp som riksdagen begärt, har delbeslut tagits som gör att det så småningom nästan ingenting återstår att besluta om, när det förväntade samlande greppet skall tas. Det finns en uppenbar risk att diagnostiken av människans arvsmassa kan få en olycklig inriktning och att forskningen kommer att tillämpas på ett olyckligt sätt. Den personliga integriteten och människovärdet kan hotas av långtgående undersökningar av människors gener. Men kunskapen kan också användas i livets tjänst. Det är vi människor som avgör om vi skall välja en användning som är god eller ond. Vi i folkpartiet anser att det vore fel att stoppa den biotekniska utvecklingen. Vi tror att riskerna går att hantera genom etiska normer, utbildning och lagstiftning. Vi måste som politiker ta vårt ansvar när det gäller den här tekniken. Utvecklingen måste styras utifrån principen om människovärdets okränkbarhet och rätten till personlig integritet. Detta är svåra frågor, och man kan ha förståelse för att det finns en viss beslutsångest. Men det är inte rimligt att regeringen skall tveka år efter år medan utvecklingen springer ifrån oss.
Herr talman! Eftersom Ulla Tillander i sin interpellation i första hand frågade om när regeringen avser att lägga fram förslag i de här frågorna, skall jag inte vid detta tillfälle gå in i den i och för sig utomordentligt viktiga diskussionen om vilka normer och regler som skall gälla för genteknikens användning framöver. Jag uppehåller mig vid anledningen till att en proposition inte har avlämnats. Jag kan inte på samma sätt som Ulla Tillander och Ingrid Ronne-Björkqvist överblicka den här frågans behandling under ett antal år. I våras fanns det inom socialdepartementet ett förslag till lagrådsremiss under utarbetande. Detta förslag grundade sig på, som här redan har konstaterats, ett uttalande från riksdagen med begäran om en samlad redovisning av dessa frågor. Eftersom det fanns ett riksdagsuttalande vände jag mig till socialutskottet och sade: Motsvarar det här den redovisning ni i socialutskottet åsyftade när ni fattade beslutet och framställde er begäran till regeringen? I annat fall måste vi kanske komplettera materialet i vissa avseenden. Det är möjligt att det är en smula okonventionellt att man gör på det här sättet, men jag tror inte att det är helt ovanligt. Självfallet ställdes frågan med fullständigt bevarande av den ordning som gäller, nämligen att det är regeringens ansvar att i slutänden framlägga propositionen. Men eftersom detta var en riksdagsbeställning kunde det vara bra med en sådan kontakt under hand. Svaret på frågan blev att man inom partigrupperna i socialutskottet hade kommit överens om att ordna några utfrågningar med experter och att det var bra om man tog den tid i anspråk som behövdes för att göra detta. Jag blir därför förvånad när Ulla Tillander nu kommer med sin fråga. Orsaken till fördröjningen är att socialutskottet har bett om tid för att anordna sina möten med experterna. Jag har som socialminister respekterat att man behövde den tiden. Det är möjligt att förklaringen är att kontakterna inom och mellan partigrupperna i socialutskottet har fungerat dåligt, men det kan inte jag ta på mig ansvaret för. Detta är förklaringen till den förskjutning som har skett under innevarande år, och det är den enda förskjutning som jag kan svara för. Jag tycker inte att det är fel att handlägga ärendet på det sätt som skett. Syftet har varit att tillmötesgå socialutskottets synpunkter i det här avseendet. Jag anser att detta är en alltför viktig fråga för att vi skall bråka om formaliteterna, utan där borde vi kunna vara överens.
Herr talman! Nog måste ändå socialministern nu kunna svara på frågan, när en proposition kommer. Visserligen skall den här frågan återigen diskuteras mellan partigrupperna. Men får vi något nytt material till dess, eller är det samma förslag som vi diskuterade i våras, samma lagrådsremiss och samma innehåll? Det var flera av oss ledamöter i utskottet som framförde ganska allvarlig kritik på flera punkter mot det förslag som var framlagt. Eftersom motiveringen till varför propositionen har dröjt är att en utfrågning skulle hållas, finns det anledning att nu ställa frågan: Får vi något ytterligare material, eller är också nästa sammankomst ännu en anledning att skjuta hela frågan på framtiden? Statsrådet avslutar sitt interpellationssvar med att säga: ”Frågan om när proposition kan avlämnas blir beroende av resultatet av den fortsatta diskussionen.” Det är faktiskt litet vagt formulerat. Som jag tidigare sade är interpellationssvaret ytterst innehållslöst. Diskussionerna på detta område kommer, såvitt jag förstår, inte att upphöra. Vi i centerpartiet vill för vår del få en lagstiftning på det här området. Vi tycker att det är bättre att på detta känsliga område ha en lagstiftning som kan jämkas och ändras efter hand. Det finns annars en risk för att det blir ett ingenmansland där risken för godtycke är uppenbar. Vi är övertygade om att det är av allmänintresse att något sker och att det sker snart. Jag vet inte om socialministern har läst den omfattande partimotion som vi i centerpartiet har väckt under detta år. Den har varit efterfrågad av många. Jag kan rekommendera den till läsning. Men jag vill ändå ha ett svar på min fråga: När kan vi vänta oss en proposition? Visserligen hade vi en utfrågning i utskottet, till vilken socialministern också hänvisade, men under den framkom principiellt inget nytt.
Herr talman! Jag vill på den sist ställda frågan svara att det i viss mån blir beroende av dialogen med socialutskottet. Men om det där inte framkommer önskemål att man vill ha ytterligare tid på sig, bör regeringen kunna återgå till att utarbeta en proposition. Men det vet jag ingenting om, eftersom denna utfrågning hölls så sent som den 16 oktober, och jag har inte fått något slutgiltigt svar från utskottet om hur man uppfattade den. Regeringen har i och för sig ingen anledning att fördröja den här frågans behandling. Vi har velat, som jag tidigare sade, respektera utskottets önskemål om att inhämta expertkunskaper, innan diskussionen kunde slutföras. Jag tycker inte detta är så märkligt. Sedan de här frågorna tidigare diskuterats har det bl.a. tillkommit ytterligare ett parti i riksdagen som också, såvitt jag förstår, är intresserat av de här frågorna. Jag tror inte att alla är lika missnöjda med att man har fått det här rådrummet till att föra ytterligare diskussioner.
Herr talman! Man kan konstatera att det interpellationssvar som jag fick inte alls skapar någon klarhet i frågan om när eller om en proposition kommer. Frågan om när en proposition kan avlämnas blir beroende av resultatet av den fortsatta diskussionen. Det finns en växande opinion ute i landet som besviket konstaterar att regeringen har slagit in på något av en laisser-faire-politik på det här området. Det finns en risk med detta. Det är genomgående så, att lagstiftning kommer alldeles för sent på svåra områden. Utvecklingen får ofta skena i väg helt okontrollerbart, vilket man sedan beklagar i efterhand. Vi i utskottet har upplevt, vilket också Ingrid Ronne-Björkqvist har redogjort för här, att fördröjningen har skett helt medvetet från regeringens sida. Jag beklagar långhalandet i denna fråga. Detta är svåra frågor, och man måste komma fram till en lösning. Jag hade hoppats på, och jag hoppas fortfarande, att det socialdemokratiska partiet skulle kunna vara en kraft inom politiken som kunde vara med och värna om livets innersta väsen och slå vakt om det ogripbara. En humanistisk människosyn kräver att man också på det här området slår vakt om den mänskliga integriteten.

Herr talman! Per Gahrton har ställt några frågor till mig, grundade på föreställningar om säkerhetspolisens intresse för bl.a. miljörörelsen och miljöpartiet de gröna. Per Gahrton hänvisar i sin interpellation till tidningsuppgifter om att säkerhetspolisen skulle ha spionerat på fredsoch miljörörelsen. Han har frågat om tidningsuppgifterna är riktiga. I nära anslutning till att de här uppgifterna framfördes i massmedierna hade jag ett sammanträffande med företrädare för Svenska fredsoch skiljedomsföreningen, som var den organisation som påstods ha stått i centrum för säkerhetspolisens intresse. Jag förklarade då att säkerhetspolisen inte ägnar — eller har ägnat — någon särskild uppmärksamhet åt Svenska fredsoch skiljedomsföreningen. Jag har därefter i annat sammanhang lämnat motsvarande uppgifter till en annan fredsorganisation och till en miljöorga nisation. Och jag kan här nu säga till Per Gahrton att säkerhetspolisen inte riktar, eller har riktat, någon särskild uppmärksamhet mot miljörörelsen eller mot det parti som Per Gahrton tillhör. I våras svarade jag på en interpellation av bl.a. Per Gahrton som rörde säkerhetspolisens verksamhet. Jag redogjorde då för vad som gäller om säkerhetspolisens informationsinhämtning och i fråga om säkerhetspolisens register. Jag vill därför nu inte på nytt gå igenom den saken. Jag vill här bara erinra Per Gahrton om att den parlamentariskt sammansatta säpokommittén för närvarande arbetar med frågor som rör säkerhetspolisens register. Att i det läget — som Per Gahrton önskar — tillsätta en särskild medborgarkommission för att granska säkerhetspolisens register anser jag inte vara meningsfullt. Jag kan här tillägga att justitiekanslern inom kort kommer att för regeringen redovisa sitt uppdrag att utreda om otillåten åsiktsregistrering förekommit hos säkerhetspolisen efter år 1969.

Herr talman! Jag tackar för ett svar som vid första påseende i ett avseende kan tyckas kategoriskt välgörande och slutgiltigt. Civilministern fastslår att säkerhetspolisen inte ägnar eller har ägnat någon särskild uppmärksamhet åt Svenska fredsoch skiljedomsföreningen, ej heller åt ytterligare en icke namngiven fredsoch en icke namngiven miljöorganisation, ej heller åt miljörörelsen eller miljöpartiet de gröna. Något motsvarande löfte angående min person avges dock icke, vilket jag noterar. Men för fredsoch miljörörelsen i allmänhet och miljöpartiet i synnerhet skulle alltså gälla att någon säpouppmärksamhet aldrig har funnits. Det betyder alltså att inte bara DN:s och andra mediers reportrar har farit med osanning. Det skulle betyda att också säpos nye chef har farit med osanning, när han i Dagens Nyheter den 21 september ger en helt annan bild än vad polisministern gör. Det ställs förljande fråga med anledning av DN:s egna reportage om säpogranskning av fredsoch miljörörelsen: Är det här ett arbete som säpo tänker fortsätta med? Säpochefen Mats Börjesson svarar: Ja, även om det just nu inte är lika påkallat som under vissa tidigare perioder. Jag vill fråga: Hur kan både civilministern och Mats Börjesson tala sanning samtidigt? Säpochefen fortsätter därefter och utvecklar en sorts principiell ursäkt för kontinuerlig bevakning av miljöoch fredsrörelsen. Han säger: Både fredsoch miljörörelsen borde känna tacksamhet mot säpo för att vi ser till att de inte utsätts för infiltration. De kanske inte själva har så lätt att upptäcka det. Han säger också: Det är ju så att när det dyker upp en ny företeelse i samhället är det säpos uppgift att få grepp om den, är det en helt O.K. organisation? Anser statsrådet att fredsoch miljörörelsen bör känna tacksamhet mot säpo för att säpo infiltrerar den och registrerar dess medlemmar? Anser statsrådet att det är säpos uppgift att regelmässigt kontrollera nya ideella organisationer och kolla om de är O.K.? Borde det inte i så fall ske öppet? Borde det inte i så fall läggas fram en proposition i riksdagen om att alla nya organisationer och partier skall registreras och godkännas av säpo, precis som det har varit i öststaterna, i varje fall tidigare? Slutligen, civilministern hänvisar till den parlamentariska säpokommittén. Men den är inte parlamentarisk. Miljöpartiet har vägrats medverka. Man undrar varför. Det har förekommit uppgifter om att man inom säpokommittén avser att göra da capo på Carl Lidboms bravad, nämligen att granska ett antal säpoakter. I princip anser jag att ett antal människor med brett förtroende faktiskt skulle göra det. De skulle gå igenom alla personakter hos säpo och rensa ut all ovidkommande bråte. Men frågan är ju: Vem skall göra det? Vem i det svenska samhället har ett sådant förtroende att vederbörande är lämplig? Det kan inte gärna vara yrkespolitiker i alla fall. Det är just därför man har haft medborgarkommissioner när det gäller Ebbeaffären och vapenexporten. Här handlar det om register som uppenbarligen innehåller akter om aktiva riksdagsledamöter, bl.a. mig. Häromdagen råkade jag i ett annat sammanhang prata om denna sak med några socialdemokratiska riksdagsledamöter. De skrattade då och påstod att de var avundsjuka på mig över min säporegistrering. Bara betydelsefulla personer är säporegistrerade, sade de. Herr talman, trots partipolitisk verksamhet sedan femtonårs ålder har det faktiskt aldrig fallit mig in att en säporegistrering skulle vara en fjäder i hatten. Jag byter gärna med någon socialdemokrat som tycker sig orättvist dömd till att vara doldis i politiken. I säpos akter finns — det har ju Carl Lidbom redovisat — alla sorters uppgifter, privata och lögnaktiga rykten och fakta huller om buller. Om nu inte regeringen vill låta en opartisk och oväldig medborgarkommission gallra i säpos register, måste jag ju utgå ifrån, att om det i framtiden kommer ut ofördelaktigt skvaller om mig eller andra miljöpartister eller miljöoch fredsvänner, är källan de av den socialdemokratiska regeringen kontrollerade säporegistren. Eller hur? Kan polisministern ge mig någon saklig och handfast anledning att inte göra den slutledningen, om det i fortsättningen skulle läcka ut en rad heleller halvsnaskiga uppgifter om miljöpartister.
Herr talman!

Jag tycker Per Gahrton går för långt, om han vill ta ansvar för alla individer som deltar i en demonstration eller en agitation för fred eller miljö. Det tror jag också förklarar att jag kan uttrycka mig så som jag gör och att säpochefen kan uttrycka sig som han gör i den intervjun. Det här synsättet har i varje fall representanter för den svenska fredsrörelsen, Fredsoch skiljedomsföreningen, förståelse för. De menar t.o.m. att det kan vara till skydd för organisationen att inte riskera att bli infiltrerad av personer som kan ha sådant intresse. Det fick jag klart för mig när jag träffade en representant för dem. Registrering är en fråga som ligger i säpokommittén. Därför finns det ingen anledning för mig att gå in och diskutera detaljer i denna fråga. De har fått den uppgiften. De skall göra en noggrann genomgång. De har alla möjligheter att diskutera om den kontroll som finns i dag till följd av att vi har en parlamentariskt sammansatt rikspolisstyrelse är tillräcklig eller om andra former bör diskuteras, t.ex. en särskild registernämnd, som har diskuterats i sammanhanget. Det står dem fritt, och jag tycker inte att det finns anledning att nu diskutera vilket som är bäst. I varje fall har jag ingen anledning att göra det. Än en gång vill jag säga till Per Gahrton angående registrering av personer: Jag har försökt att förklara detta i en debatt i riksdagen i maj, och jag har gjort det i form av ett öppet brevsvar på en artikel som Per Gahrton skrev i en tidning. Det svaret gäller fortfarande. Man måste ha klart för sig att den information som säkerhetspolisen får från olika källor är av mycket skiftande art. Informationen registreras inte som brottsmisstanke eller liknande. Det är inte vanhedrande att det inkommer en uppgift till säkerhetspolisen. Jag har tidigare förklarat att det kan gälla t.ex. ett hot mot en individ. Hotet blir därför registrerat på den individen. Jag tror att det ligger i allas vårt intresse att man i så fall har en bevakning av den arten hos säkerhetspolisen. Det kan gälla att man träffar representanter för ffrämmande makt som man av andra skäl har anledning att hålla sig orienterad om. Detta gäller med säkerhet mig, eftersom jag träffar andra ganska flitigt, och det är inget vanhedrande i detta. De som bidrar till denna ryktesflora, Per Gahrton, är sådana som liksom ni vill sätta ett likhetstecken mellan en eventuell registrering av personer och något konstigt, skumt, misstänksamt eller något annat. Registret är ett arbetsregister som innehåller olika typer av uppgifter och har ingenting att göra med frågan om huruvida man är en hederlig eller oförvitlig person eller inte.

Herr talman! Det är inget som helst fel på mina fattningsgåvor. Jag har förstått precis alla de besked civilministern har givit. Jag har dragit samma slutsats som Göteborgsposten gjorde den 23 juni när man skrev att regeringens besked i ärendet innebär att en person i praktiken saknar möjligheter att bemöta eventuella felaktiga påståenden eller missförstånd i hemliga register. Det är precis så det är. Om jag eller någon annan är registrerad för att bli skyddad, varför får jag då inte besked för min egen skull? Varför skall denna välvilliga övervakning av mig och andra ske utan att vi blir informerade? Däremot skall mina partipolitiska motståndare ha tillgång till den informationen, som kan vara sann eller falsk. Det kan vara lösa rykten och skvaller blandade med faktiska uppgifter. Vissa av mina partipolitiska motståndare har då tillgång till dessa uppgifter under skepnad av att vara säpoutredare eller medlem av en säpokommitté. Men själv får jag inte se vad det är som så välvilligt görs för mig. Det gäller inte bara mig, utan det gäller alla dessa personer som skulle kunna vara utsatta för detsamma. Jag begriper mycket väl vad det är för ekvation civilministern vill ställa upp, men jag accepterar icke slutsatsen och resultatet av ekvationen. Sedan har vi frågan om motsättningen mellan vad civilministern säger och vad säpochefen säger. Här kommer alltså civilministern med kategoriska be sked om att det aldrig har och att det inte kommer att bli fråga om någon särskild uppmärksamhet från säpos sida när det gäller en mängd organisationer! Men då påpekar jag att säpochefen har sagt något helt annat. Då kommer dessa formuleringar — de som Sven Lindkvist i Dagens Nyheter kallade för snorhala. Man försöker att få absolut motstridiga yttranden att gå ihop. Men de går ju inte ihop! Det går inte ihop när civilministern försöker säga att det av helt andra skäl kan gälla vissa personer i rörelsen. Men så var inte civilministerns kategoriska besked. Beskedet var att dessa organisationer över huvud taget inte ägnas denna uppmärksamhet. Men säpochefen säger motsatsen. Enligt Dagens Nyheter den 23 augusti sade en anonym säpokälla att läget en dag kan skärpas, så att de uppgifter kanske behövs som säpo har samlat på sig om miljöfolket. Jag har också kontakter med miljörörelsen och fredsrörelsen. Om civilministern har tolkat det som att de är nöjda med sakernas tillstånd har han tolkat det hela fel.

Herr talman! Daniel Tarschys har frågat mig om vilket statsråd det är som talar för regeringen i frågan om formerna för barnomsorgen. Statsrådet Bengt Lindqvist har bl.a. till uppgift att svara för frågorna om barnomsorg. Han har, vid en frågedebatt den 17 oktober, redovisat regeringens inställning i vad gäller formerna för barnomsorg. Men jag kan gärna upprepa regeringens inställning för Daniel Tarschys: Regering och riksdag har vid två tillfällen tagit ställning emot privat eller viss alternativ barnomsorg. Första gången var när regeringen i propositionen 1983 84:31, rskr. 387). Den andra gången var när regeringen i proposition 1986/87:117 om nytt statsbidragssystem för barnomsorgen slog fast den sedan gammalt etablerade principen om att med kommunalt familjedaghem avses en dagbarnvårdare som är anställd av kommunen för att i sitt eget hem vårda andra föräldrars barn under 13 år. Som inskrivna barn medräknas inte dagbarnvårdarens egna barn.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för detta svar. Bakgrunden till min fråga är att socialdemokratin har spruckit i två delar när det gäller frågan om statsbidrag till barnomsorgen. Det är inte bara inom regeringen som man har tva olika uppfattningar — en som företräds av t.ex. Kjell-Olof Feldt och Bengt K Å Johansson och en annan som företräds av statsministern och Bengt Lindqvist — utan detta gäller även partiet i stort. Lyssnar man till socialdemokrater i Malmö och i Stockholm finner man att de har en uppfattning. medan socialdemokrater i vissa andra kommuner har en annan. Uppsalamodellen sprider sig för närvarande mycket snabbt. och det är ofta socialdemokrater ute i kommunerna som accepterar denna modell. När det gäller den socialdemokratiska pressen är bilden densamma. De två största tidningarna Arbetet och Aftonbladet kritiserar den dogmatiska linje som regeringen företräder. Det var därför som jag ställde frågan om vem det är som företräder regeringen när det gäller statsbidrag till barnomsorgen. och jag har nu fått ett klart svar. Ingvar Carlsson solidariserar sig med den linje som företräds av Bengt Lindqvist och hänvisar till en del beslut som rikdagen har fattat. Jag vill då erinra statsministern om ett annat mycket viktigt riksdagsbeslut. 1985. då det beslöts att barnomsorgen skall byggas ut till full efterfrågetäckning, uttalades att alla barn vilkas föräldrar förvärvsarbetar eller studerar skall ha rätt till plats inom den kommunala barnomsorgen. till statsministern: Anser statsministern att dagbarnvårdarna förvärvsarbetar, eller bör deras barn förmenas plats inom den kommunala barnomsorgen?
Herr talman! Som företrädare för borgerligheten är Daniel Tarschys naturligtvis expert på delade meningar. Det är kanske något riskabelt för mig att föj a vara lika god expert som Daniel Tarschys i detta avseende. Jag undrar om Daniel Tarschys ända inte har blandat ihop två saker. Den ena rör vilken som i dag är regeringens ståndpunkt och den andra vilken som är partiets ståndpunkt. Partiets ståndpunkt har faststä gres ts vid vår partikon . och det är Bengt Lindqvist som är ansvarig för dessa frågor inom regeringen. Det är en helt annan sak att vi för en debatt om 90-talets politik när det gäller den gemensamma sektorn också på denna punkt. Här vill jag slå vakt om Kjell-Olof Feldts rätt att föra till torgs sin uppfattning och delta i opinionsbildningen. Det förvånar mig litet grand att Daniel Tarschys som liberal är så oerhört rädd för en fri och öppen debatt och för att pröva tidigare intagna ståndpunkter. Till sist vill jag komplettera med att till Daniel Tarschys säga att vår absoluta målsättning är att alla barn skall 1991 ha rätt till en pl munala eller kooperativa barnomsorgen.
Herr talman! Jag är alls inte rädd för en debatt. särskilt inte om den —- som nu håller på att ske inom socialdemokratin — leder till att den dogmatiska hållning som partiet har intagit steg för steg urgröps och att allt fler förnuftiga och kloka socialdemokrater utmanar den linje som partikongressen i ovisst nit har valt. Jag välkomnar en sådan debatt, och den kommer jag inte att ha någon anledning att kritisera. Orsaken till att jag ställde min fråga var ju att regeringen framträder med två olika uppfattningar. Jag hoppas att resultatet skall bli att regeringen antar den kloka uppfattning som företräds av allt fler socialdemokrater. Statsministern sade att han anser att alla barn vi äldrar förvärvsarbetar skall ha rätt till kommunal barnomsorg. Varför skall då dagbarnvårdarnas barn förmenas denna rätt? Det är en fråga som jag inte har fått svar på. Fler och fler socialdemokrater med erfarenhet utifrån fältet och direktkontakter med föräldrarna anser att det går att kraftigt öka utbudet av barnomsorg. Varför kämpar regeringen emot deras ansträngningar att vidga utbudet av barnomsorg?
Herr talman! Dagbarnvårdarnas barn skall självfallet icke förmenas rätten till kommunal barnomsorg. Det är bara en fråga om på vilket sätt man lämpligast skall ge dem del av denna. Alla undersökningar visar att de allra flesta föräldrar vill ha sina barn inom den kommunala barnomsorgen. Det är därför som vi socialdemokrater lägger ner så stor kraft på att den vägen lösa frågan. Dessutom har vi uttalat att vi inom ramen för riksdagsbeslutet är beredda att pröva alternativ, och vissa sådana alternativ växer också fram. Vi borde i stället kunna ena oss om att se till att ta fram de resurser som behövs för att lösa barnomsorgsfrågan. Detta är til syvende og sidst vad det kommer att handla om, Daniel Tarschys.
Herr talman! Jag är helt överens om att de resurser som behövs skall tas fram. När vi i folkpartiet har krävt ökade resurser till barnomsorgen har vi självfallet utgått ifrån att alla de former som föräldrarna önskar skall stödjas. Vi utgår då inte bara ifrån undersökningar. Jag vet att socialdemokraterna hänvisar till SCB och till studier som har gjorts. Vi folkpartister menar att man kan låta föräldrarna själva ha ansvaret att träffa viktiga val, ge dem förtroendet att välja den barnomsorg som de vill ha. Sedan kan man gå in och med statsbidrag stödja den kvalitativt goda barnomsorg som växer fram. Jag hoppas att statsministern skall medverka till att bryta den dogmatiska attityd mot de nya alternativen som finns inom socialdemokratin. Under den debatt som vi här har fört har statsministern uttryckt sin åsikt om att dagbarnvårdarnas barn bör ha rätt till kommunal barnomsorg. Jag undrar då varför regeringen är motståndare till de socialdemokrater ute i kommunerna som anser att statsbidrag bör utgå till Uppsalamodellen.
Herr talman! När jag säger att dagbarnvårdarnas barn skal. ha rätt till kommunal barnomsorg, utgår jag självfallet ifrån den situationen att när dagbarnvårdare går över till ett annat yrke eller en annan befattning skall vederbörande då också beredas möjlighet att omedelbart från 1991 kunna få en kommunal plats för sina barn.
Herr talman! Men så länge man förvärvsarbetar som dagbarnvårdare har man alltså inte den rätten.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det i och för sig mycket knapphändiga svaret. Jag vill fylla på med mera uppgifter i frågan. I Indien fick man ta emot en kopia av RRV-rapporten, men man fick inte se de sekretessbelagda avsnitten. Vid fyra tillfällen under sommaren 1987 tryckte man på från Indiens sida och ville ha ytterligare information om just det som stod i de sekretessbelagda avsnitten. Från början hade man begärt information om detta, nämligen om det förekom några mellanhänder. Det avsnittet blev sekretessbelagt. I augusti 1987 vände man sig direkt till regeringen och begärde återigen att få ta del av rapporten. Man förnekades detta. Den svenska regeringen hade tillgång till mycket viktig information som den vägrade att lämna ut. Detta har påverkat hela affärens utveckling i Indien, inte minst sedan de hemligstämplade delarna blev offentliggjorda. Ännu mera märkligt i den här affären är att inte heller konstitutionsutskottet vid sina förhör fick ta del av de här uppgifterna. Om man granskar KU:s protokoll framkommer att t.ex. Ingvar Carlsson har sagt att det är en moralisk fråga och att man nog inte skall lämna ut uppgifterna. Vad har egentligen regeringen för moral i den här Indienaffären? Man undrar om det över huvud taget är möjligt att få denna vapenbyk tvättad offentligt och ordentligt, som utrikesministern har lovat mycket högtidligt och i full offentlighet. Jag tycker att denna affär visar på något helt annat, nämligen att man skyddar intressen som knappast överensstämmer med de intressen som vi från denna församling borde skydda. Jag skulle vilja veta varför regeringen inte lämnade ut uppgifterna. Varför håller man folk bakom ryggen på det här sättet? Vems intressen går man egentligen i den här affären?

Herr talman! Jag är medveten om att man skall leva upp till de regler och lagar som gäller. Det vore mycket bra om regeringen också gjorde det. Den affärssekretess som regeringen har beslutat om, är också möjlig för regeringen att själv upphäva. Det är fullt möjligt att göra det. Min fråga är fortfarande: Varför gör man inte det? Varför går riksbankens intressen i denna fråga före de intressen som dels allmänheten i Sverige har av att ha en möjlighet att få veta hur sådana här affärer går till, dels befolkningen i Indien har av att få veta hur affärerna går till och vem man skall ställa till ansvar i de här frågorna? Jag kan inte tänka mig att den svenska riksbanken skall diktera alla dessa människors behov av kunskap och information.

Herr talman! Det är lätt att lägga över ansvaret på Bofors. Om Bofors inte tar ansvaret och inte talar om vad företaget har hållit på med, får regeringen ta det övergripande ansvaret. När man efter att ha beställt en rappport från riksrevisionsverket och fått den i sin hand, väljer att hemligstämpla de delar som man måste ha varit mycket medveten om var de delar som Indien ville ha information om, har man gjort en aktiv handling där man försvårar att sanningen kommer fram. Det är märkligt att man aldrig kan få se någon regeringsledamot ha ett uns av skam när det gäller alla de här vapenaffärerna som dras upp i offentligheten dag efter annan. Jag tycker inte att det vittnar om någon respekt för lagar och förordningar.

Herr talman! Det är möjligt att Anita Gradin tycker att jag tar stora ord i min mun. Jag tycker faktiskt att det är befogat. Det är fråga om en stor affär, och det handlar om stora pengar och om många människors intresse av att få reda på vilka affärer den svenska regeringen gör med utländska regeringar. Det handlar om att vi över huvud taget skall få fram sanningen om vapenexporten så att vi kan göra en ordentlig bedömning av om den är trovärdig eller inte och om vi skall fortsätta med den eller inte. Det rör sig om stora moraliska frågor. Vi har all rätt att få all information, anser jag — därav de stora orden.

Herr talman! Jag förmodar att Anita Gradin är väl medveten om att vi inte delar synen på Indien som ett lämpligt land för vapenexport. Det har vi framhållit vid många tillfällen. Dess värre verkar det också som om vi far rätt. om man ser på vad som faktiskt händer. Det förvanar mig att Anita Gradin säger i svaret att den bedömning som tidigare har gjorts står fast. Mot bakgrund av rapporten om de faktis! der som pågår hade jag förväntat mig att man skulle kunna sansa sig i regeringen och s att tiden kanske är mogen för en omvärdering av synen på Indien som mottagarland för svenska vapen. Jag tycker att det borde vara gärd att tänka i de banorna. Vad finns det för formulering om undantag i våra vapenexportrestriktioner som säger att vi skall kunna exportera vapen till ett land som har väpnad konflikt med sin granne? Jag skulle väldigt gärna vilja att Anita Gradin citerade den passus som medger sadana undantag. Jag förstår att man inte tänker dra några andra slutsatser av att det pågår väpnade konflikter än att man säger att det är okej. För mig är det totalt obegripligt. Utrikeshandelsministern anser tydligen att Indien uppfyller kriterierna i riktlinjerna för svens vapenexport. Jag skulle vilja få dessa regler förtydligade för mig. Om jag läser dem rätt, skulle det vara omöjligt för Sverige att exportera vapen till Indien.

Herr talman! I utländsk press kan man nu läsa entusiastiska uttalanden av indiska soldater och majorer om hur bra och förträffliga dessa vapen är för att skjuta mot pakistanska mål. Skulle detta faktum inte innebära någonting för regeringen vid en ny prövning av om Indien är bra som mottagarland? Skulle det faktum att det pågår en väpnad kamp inte kunna göra att regeringen omprövar denna fråga? I så fall förstår jag inte varför vi har dessa importrestriktioner över huvud taget. Har man alltså en gång gått in och sålt vapen, skall man fortsätta oavsett hur den politiska och faktiska utvecklingen är i det landet. Då kan vi lika gärna skrota de vapenexportrestriktioner som finns. Jag kan inte dra någon annan slutsats. Det vore kanske ärligare, och då kanske vi slapp ifrån alla dessa smutsaffärer som jag tycker belastar Sveriges rykte som fredsbevarande nation i världen.
De socialdemokratiska ledamöterna i riksdagens näringsutskott har krävt att de tio till femton största svenska företagen skall klassas som nationella säkerhetsintressen i den svenska förvärvslagstiftningen.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

Herr talman! Jag skall be att få tacka industriministern för svaret på frågorna. Jag välkomnar svaret eftersom det visar att den socialdemokratiska gruppen i näringsutskottet inte har något stöd i regeringen för sina synpunkter på hur man skall reglera ägandet i svenskt näringsliv. Det är bra, då det hade varit ytterligt allvarligt om det hade funnits stöd. Men det borde finnas anledning för regeringen att ta initiativ till en diskussion om förutsättningarna för hur vi skall kunna behålla livskraftiga svenska företag i Sverige under svensk ägo. Problemet är inte att vi har för många eller för få bestämmelser när det gäller att klargöra under vilka villkor företag får köpas eller hur de skall kunna behållas i Sverige. Ett avgörande problem är det vikande sparandet i Sverige, som gör det svårare för svenska medborgare att vara köpare och ägare av aktier i svenska företag. Det mest fundamentala problemet är att svenska företag måste kunna leva i en miljö som är vänlig, bra och fungerande för företagsamheten. Det kan man aldrig åstadkomma med hjälp av regleringar, som den socialdemokratiska gruppen i näringsutskottet tycks tro. Det viktiga är att skapa en miljö där svenska företag inte flyr från Sverige. Det är bra med investeringar i utlandet när de görs för att komma närmare marknader. Men det är en tragedi för Sverige, om de sker på grund av att förutsättningarna för forskning och investeringar i Sverige är för dåliga. Industriministern har här en viktig uppgift gentemot sina egna, och också mot den allmänna debatten, att visa att det stora problemet i Sverige är under vilka villkor svensk företagsamhet lever i dag.
Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Frågan har uppkommit med anledning av att socialdemokraterna i näringsutskottet enligt rapporter i pressen har uttalat att de 10 till 15 största svenska företagen inte skulle kunna förvärvas av utlänningar. Vi moderater blev naturligtvis litet chockerade över den uppfattningen, eftersom det vittnar om en ganska protektionistisk och närmast främlingsfientlig inställning till förvärvslagstiftningen. Vi menar att man måste försöka få likartade regler i Sverige och i den övriga västvärlden när det gäller förvärv av svenska företag resp. utländska företag. I den Niklassonska utredningen har man velat snabba upp prövningen när det gäller förvärvslagstiftningen och även pröva färre fall och därmed få en mera samordnad lagstiftning med vad som gäller inom bl.a. den europeiska gemenskapen. Industriministerns svar gav dock inte klart besked i den här frågan. Har industriministern för avsikt att följa utredningen eller att åtminstone närma sig den lagstiftning som finns inom EG och därmed distansera sig från de socialdemokrater i näringsutskottet som har gett uttryck för en annan uppfattning? Eller sker det en seriös prövning av att även skärpa förvärvslagstiftningen i förhållande till vad som nu gäller?

Herr talman! Jag ber därmed att få tolka industriministern som att det pågår ett närmande och en harmonisering till det som gäller inom EG. Därmed tar man indirekt avstånd från de socialdemokrater i näringsutskottet som givit uttryck för en uppfattning i den rakt motsatta riktningen.

Herr talman! Jag delar helt uppfattningen att en fri debatt är angelägen. Men samtidigt är det viktigt att få fram vilka signaler vi ger till utlandet. Svenska företag köper många företag utomlands för att kunna behålla mark nadsandelar och vidga marknaderna. Vi måste därför redan nu visa att vi är beredda att ge utländska företag och placerare samma grundförutsättningar här i Sverige.
Herr talman! Industriministern sade att jag var nöjd med svaret. Det stämmer på grund av att jag tolkar det som ett mycket klart avståndstagande från vad de socialdemokratiska ledamöterna i näringsutskottet har sagt. Nu gav industriministerns andra inlägg mig anledning till tveksamhet. Därför vill jag fråga konkret: Tar industriministern avstånd från vad de socialdemokratiska ledamöterna i näringsutskottet hävdade, när de sade att det skall finnas förbehåll som innebär att de 15 största företagen i Sverige inte skall kunna bli föremål för utländska köp? Det är denna oklarhet som vi måste komma till rätta med. Jag. Per Westerberg och säkerligen industriministern tycker att det är trevligt med en debatt där man tycker olika. Men det är också trevligt om man ger raka och konkreta besked. Den möjligheten har industriministern nu.

Herr talman! Skall jag då tolka industriministern på ett sådant sätt att det endast är förändringar i den riktning som anges i denna promemoria som är aktuella, dvs. inte i motsatt riktning, vilket socialdemokraterna i näringsutskottet har antytt?

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret även på denna fråga, men med ett större beklagande. eftersom detta svar innebär att regeringen inte avser att vidta några åtgärder när det gäller utlänningsförbehåll i aktiebolagslagstiftningen eller göra några förändringar i banklagstiftningen. Det innebär också att regeringen kommer att tillåta en fortsatt process, där internationaliseringen av vårt lands och andra länders ekonomi kommer att motverka förutsättningarna för företagande och verksamhet i Sverige och i praktiken därmed också missgynna svenska företag utomlands. Behålls utlänningsförbehållet i aktiebolagslagstiftningen kompliceras nämligen utländskt ägande av svenska banker. Då kommer förutsättningarna för svenska företag och svenska banker att verka på internationella marknader att i motsvarande mån bli sämre. Samtidigt kommer vi i Sverige inte att kunna ta del av den verksamhet och den kunskap som förmedlas genom ett internationaliserat företagande över gränserna. Detta svar är därför i dubbel bemärkelse negativt för svenskt näringslivs förutsättningar att bedriva aktiv svensk verksamhet i utlandet och med hjälp av utländskt kunnande i Sverige.

Herr talman! Industriministern ger ju här inte uttryck för sina personliga åsikter utan svarar för regeringens åsikter. Industriministerns svar, där han hänför en del av dessa frågor till andra departement. tyder på en viss osäkerhet. som ger mig anledning att fråga om man inom regeringen överväger att undanröja andra hinder för utländska förvärv i den svenska lagstiftningen. Det är en fråga som är relativt rimlig att ställa med anledning av den diskussion som vi har haft.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

Herr talman! Sonia Karlsson har frågat mig vad jag ämnar göra för att inom det svenska biståndet förstärka stödet till de utsatta kvinnorna i tredje världen. Sverige gör redan genom sitt bistånd mycket för att bidra till ett bättre liv för kvinnorna i tredje världen. Men självfallet måste vi i Sverige hela tiden sträva efter att förbättra biståndet också på detta område. Förutom särskilda insatser för kvinnorna krävs en insikt om hur betydelsefulla u-landskvinnor är för u-ländernas produktion och utveckling i dess helhet. Jag anser att det måste vara grundläggande i allt utvecklingssamarbete att få med kvinnor på alla nivåer i pågående och planerade utvecklingsprogram och i beslutsprocessen i utvecklingsländerna. Detta är vår huvudstrategi. Samtidigt vet jag att det kan vara nödvändigt att komplettera arbetet med specifika kvinnoprojekt. Dessa projekt kan tjäna som spjutspets för att man så småningom skall nå det övergripande målet om att u-landskvinnorna skall få glädje av och kunna delta på lika villkor i utvecklingsarbetet. Såväl i det bilaterala biståndet som i det multilaterala arbetet strävar vi efter både att integrera kvinnor i utvecklingen och att göra specialinsatser för kvinnor. Vid en internationell jämförelse kan man konstatera att svenskt kvinnoinriktat bistånd — särskilt genom SIDA — har kommit långt på väg. Liksom Sonia Karlsson anser jag dock att mer kan göras. För att förstärka det kvinnoinriktade biståndet inom de svenska biståndsmyndigheterna — särskilt de mindre biståndsmyndigheterna vid sidan av SIDA - kommer jag att låta göra en särskild översyn. Syftet är att analysera det bilaterala biståndet ur kvinnosynpunkt och lägga fram förslag om vad som ytterligare kan göras. Jag vill med detta starkt framhålla betydelsen av u-landskvinnan i biståndssamarbetet. Denna betydelse bör i än högre grad genomsyra arbetet i alla svenska biståndsmyndigheter.
Herr talman! Jag ber att få tacka biståndsministern så mycket för svaret. Det var positivt, särskilt med tanke på att man vid översynen aktivt skall ta fram förslag om vad som ytterligare kan göras för att förbättra biståndet från kvinnosynpunkt. Även om Sverige redan nu gör mycket genom sitt bistånd till kvinnorna i tredje världen, är det självklart att Sverige alltid måste sträva efter att ytterligare förbättra det, eftersom behoven i dessa länder är så stora. Bistånd till kvinnor i tredje världen blir också ett bistånd till barnen, eftersom kvinnorna har ett avgörande ansvar för försörjningen av barn och familj. Det är mycket betydelsefullt, som biståndsministern sade, att kvinnorna blir delaktiga i pågående och planerade utvecklingsprojekt, eftersom biståndet annars riskerar att inte komma kvinnorna till del i den omfattning som är avsikten. Jag vill därför som avslutning även fråga biståndsministern om det i dag på SIDA och på biståndskontoren finns personella resurser i tillräcklig omfattning för att bevaka kvinnoaspekten i Sveriges u-landsbistånd.
Herr talman! SIDA har sedan en tid en särskild kvinnoenhet med handläggare och en chef. Och på alla 16 biståndskontoren finns det någon person som är direkt ansvarig för kvinnofrågor. På 13 av biståndskontoren finns det en speciell kvinnohandläggare, och vid de andra 3 är det någon som vid sidan av andra uppgifter har hand även om kvinnobiståndet. Sverige är därför relativt väl rustat för detta. Men det handlar ju inte bara om vad dessa speciella handläggare gör, utan det handlar i hög grad om att integrera insikten om kvinnornas betydelse i allt u-landsbistånd, och i detta sammanhang kan mer göras.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig om regeringen är beredd att ta initiativ till att bygdekommittéerna får rättvisa möjligheter att ta ställning till den regionalpolitiska utredningen i dess helhet och inte bara till majoritetens förslag. Regionalpolitiken har under de senaste åren engagerat många enskilda människor runt om i landet, inte minst genom den nyss avslutade landsbygdskampanjen. Efter förslag från bl.a. Nationella folkrörelsekommittén utarbetades genom arbetsmarknadsdepartementets försorg en populärversion av den regionalpolitiska kommitténs omfattande betänkande. Tanken var att detta material skulle kunna användas av studiecirklar, bygdekommittéer och andra som på kort tid ville ta del av den regionalpolitiska kommitténs förslag och framföra sina synpunkter. På så sätt ville vi åstad komma en bred folkremiss vid sidan om den officiella remissen till myndigheter och organisationer. Börje Hörnlund har reagerat mot att populärversionen inte redovisar reservanternas synpunkter utan bara vilka ledamöter som har reserverat sig. Det går givetvis att ha synpunkter på hur en populärversion bör utformas. Syftet var att stimulera diskussionerna ute i landet och få ett brett engagemang från så många som möjligt. Jag är övertygad om att detta också kommer att uppnås. För dem som vill fördjupa sig i kommitténs slutbetänkande i dess helhet finns naturligtvis alla möjligheter till detta. Enligt min mening har alltså bygdekommittéerna redan de rättvisa möjligheter att ta del av den regionalpolitiska utredningen i dess helhet som Börje Hörnlund efterlyser.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på Börje Hörnlunds fråga. I Börje Hörnlunds frånvaro är det möjligt att diskussionen kommer att föras med litet mindre temperament. Jag tycker ändå att det är viktigt att vi fäster blickarna på hanteringen. Landsbygdskampanjen ”Hela Sverige ska leva” har verkligen engagerat folk.
Då Börje Hörnlund, som framställt frågan. anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav tredje vice talmannen att Göran Engström i stället fick delta i överläggningen.
Vid en konferens för en tid sedan i Östersund var det ingen måtta på lovsången till det breda engagemanget i de ca 1.000 bygdekommittéer som hanterat frågan. När nu detta ärende hanteras politiskt och kommer in i sitt beslutsskede, är det viktigt att alla människor som deltar i diskussionen får ett så brett beslutsunderlag som möjligt. Det menar vi att man skulle ha fått om de reservationer och särskilda yttranden som lämnats till utredningen hade skickats med i den folkliga populärutgåvan. Jag tror att dessa kommittéer verkligen hade haft förmåga att läsa in även centerns 45-50-sidiga reservation, som hade givit ett bättre underlag. Där tas upp ganska många viktiga politiska frågor. exempelvis frågan om ändrade stödområdesgränser och införande av begreppet mellanstäder, som kommittéerna verkligen hade haft anledning att fundera över. Jag tycker att frågan har hanterats illa från departementets sida. Jag måste fråga mig: Var avsikten att hålla tillbaka information från kommittén?
Herr talman! Avsikten med populärversionen var att se till att många fler än de officiella remisssvararna skulle få chansen att gå igenom det omfattande regionalpolitiska betänkandet. Vi satte i gång väldigt tidigt med att gå igenom betänkandet och skriva populärversionen för att man skulle spara så mycket tid som möjligt. Det regionalpolitiska betänkandet kom ut ett par månader senare än det var tänkt från början. För att ge de bildningsförbund som ser till att bygdekommittéerna får möjlighet att svara en chans att få ut materialet var det viktigt att vi använde tiden så effektivt som möjligt. Det har vi alltså gjort. De som vill ta del av både hela remissmaterialet och reservationerna får, om de hör av sig till departementet. hela materialet — naturligtvis också centerns i det här fallet mycket omfattande reservation. nästan lika omfattande som hela populärversionen ensam. Vi har efter förfrågningar skickat ut reservationer till olika studiegrupper och kommittéer. Det har inte på något sätt varit ett försök att strypa debatten. Tvärtom är populärversionen till för att stimulera till debatt.
Herr talman! Jag tar fasta på att avsikten inte var att strypa debatten, men jag måste fortfarande konstatera att frågan är illa hanterad. När den här frågan till statsrådet blev bekantgjord tog departementet fram en stencil som skulle skickas ut. I den återfinns ungefär fem sex sidor av de 45-46 sidor som Börje Hörnlunds reservation omfattar. Dessutom är det inte angivet vem som har lämnat reservationer och särskilda yttranden. Jag tror att man även med populärutgåvan maste vara aktiv och söka sig ytterligare information, vilket egentligen inte skulle ha behövts. När nu departementet inte har kunnat ge ut materialet på ett sätt som hade varit önskvärt. kan jag säga att alla som är intresserade naturligtvis kan vända sig till centerns riksdagskansli. Vi har tagit fram en särskilt tryckt utgåva av reservationen. Där aterfinns våra synpunkter på frågor som begreppet mellanstäder. ändrade stödområdesgränser och insatser speciellt för landsbygden. Även där står vi till förfogande när det gäller ett brett folkligt samråd precis som när det gäller skatterna.

Herr talman! Jan Andersson har frågat mig vilka åtgärder som planeras i utbildningsdepartementet för att tillgodose behovet av utbildad personal inom barnomsorgen i framtiden. Vi har på senare år ökat dimensioneringen av förskollärarlinjen. Problemet har emellertid varit att det i Stockholm är svårt att besätta utbildningsplatserna. Det är därför knappast bristen på utbildningsplatser som främst orsakar barnomsorgens personalproblem. Just nu bereds kommande ars budget. Därvid prövas också frågan om omfattningen av barnomsorgsutbildningarna. Till detaljerna i den frågan ber jag att få återkomma i januari när budgetpropositionen framläggs.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Det har tidigare under frågestunden i dag varit debatt om det befarade hindret för att barn omsorgsutbyggnaden skall vara klar 1991. vilket vi i riksdagen har som mål. I det fallet diskuterade man olika privata alternativ. Jag tror att det hindret är betydligt överdrivet. Jag tror inte heller att otillräckliga statsbidrag och den överhettade bostadsmarknaden är så stora hinder i dagsläget. Däremot är jag ganska övertygad om att bristen på personal är ett stort hinder för utbyggnaden inför 1991 och kanske framför allt för åren därefter. Bl.a. Kommunförbundet och socialstyrelsen har redovisat ganska höga siffror när det gäller bristen på framför allt förskollärare. Situationen är inte densamma när det gäller barnskötare. Själv kommer jag från Helsingborgs kommun. Helsingborgs kommun har uppvaktat utbildningsdepartementet. Vid den senaste storstadsdelegationen, där representanter för de större kommunerna samlades, framställdes en ganska entydig bild, nämligen att det är alldeles för litet personal som anställs i förhållande till avgångarna. Dessa avgångar beror inte, som i Stockholmsfallet, på stor personalomsättning. Det är inte bara situationen i vår kommun, utan denna situation råder i många andra kommuner. Därför finns det kanske skäl att använda olika lösningar i olika delar av landet. Reaktiveringspengar är kanske lämpliga i Stockholm med dess höga personalomsättning, men det är definitivt inte en lämplig lösning i kommuner som har en personalomsättning på under 5 70 och som inte har möjlighet att anställa förskollärare — eller i varje fall ser att man inom de närmaste åren inte kommer att kunna göra det. I dag kan man inte tillsätta vikarietjänsterna. Man kanske bara har en sökande per tjänst, och det rekryteras 10-15 nya per år även om behovet ligger på 40-50. Därför är jag — och många med migövertygad om att utbildningen av förskollärare måste öka.
Herr talman! Jag och Jan Andersson kan vara överens om att utbildningsfrågan är mycket central. Samtidigt vill jag i mitt svar påpeka att vi på vissa håll har överskott av utbildningsplatser. Detta är alltså inte det problem som för ögonblicket är störst. Jag vill också understryka att det i regeringen förekommer nära kontakter mellan socialdepartementet och utbildningsdepartementet för att vi skall kunna svara för en hygglig barnomsorg och tillgodose de krav som vi har ställt upp för kommande år. På den punkten kan jag försäkra Jan Andersson att vi inte lämnar någon möda ospard.
Herr talman! Jag tackar för den försäkran. Det låter lovande. Enligt de uppgifter jag har fått är det i Stockholm man inte kan besätta utbildningsplatserna. På vissa andra håll i landet där det finns brist på förskollärare är det på åtskilliga ställen två sökande per plats. Eftersom det råder brist på förskollärare vore det lämpligt att öka antalet utbildningsplatser på de orterna.
Herr talman! Mitt intryck är att det är svårt, i synnerhet när det gäller förskollärare, att flytta på människor efter utbildningen. Jag har därför med ett visst intresse lyssnat på tankar och argument som har framförts från bl.a. Borås. Man pekar där på svårigheten att enbart till Borås rekrytera förskollärare som är utbildade i Göteborg. De argumenten har jag noterat och lagt för bedömning i utbildningsdepar tementet, utan att jag för den skull i dag är beredd att redovisa vilka slutsatser jag har möjlighet att dra redan i kommande budgetproposition.
Herr talman! Jag tycker det låter lovande i det här läget. Jag förstår att inga vidare löften kan ges här. Samma synpunkter har också kommit från lärarhögskolan i Malmö när det gäller nordvästra Skåne.

Herr talman! Åke Gustavsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av den upphandling av taloch punktskriftsböcker som nyligen ägt rum vid talboksoch punktskriftsbiblioteket. För två veckor sedan svarade arbetsmårknadsministern på en fråga som också rörde bibliotekets upphandling. Hon anförde då att hon utgick från att upphandlingen skett på ett korrekt sätt. Det görräven jag. Självfallet är det ett problem när politiska synpunkter av delvis motsatt innebörd ställs mot varandra. Men dessa får förutsättas bli beaktade, då bestämmelserna tillämpas på ett riktigt sätt. Från Synskadades riksförbunds sida har det framförts starka klagomål mot att synskadade i jämförelse med seende har tillgång till endast en begränsad del av litteraturutbudet. Ett effektivt sätt att råda bot mot detta är bl.a. att genomföra en upphandling som innebär låga priser med bibehållen hög kvalitet.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
Kvaliteten när det gäller Tal & Punkt AB:s produkter torde däremot ingen ifrågasätta. Jag hävdar att man allvarligt kan ifrågasätta om inte fallet borde ha underställts regeringen just med hänsyn till de sysselsättningspolitiska konsekvenser beslutet får. Det innebär nämligen att 18 kvinnor i Kiruna blir arbetslösa och att fem synskadade kanske för gott ställs utanför arbetsmarknaden. Detta är allvarligt, och jag anser inte att upphandlingen har gått till på rätt sätt och prövats med det allvar som borde ha skett. Detta är bakgrunden till min fråga. Jag anser inte att man har tagit rimlig hänsyn till sysselsättningspolitiska och sociala aspekter, tidigare gjorda statliga investeringar och möjligheten att bereda handikappade sysselsättning. Sist, men inte minst, har man genom det beslut man nu har fattat inte givit de synskadade rätt till inflytande över produktionen. Det tycker jag är allvarligt.
Herr talman! Vi befinner oss i den litet märkliga situationen att Åke Gustavsson som ledamot av riksdagen självfallet har möjlighet att i riksdagen ifrågasätta hanteringen av upphandlingen eh I rvid ställa sig kritisk till förfarandet. På motsvarande sätt kan jag som ansvarigt statsråd inte göra en annan värdering än att ta ställning till frågan huruvida upphandlingen enligt mitt bedömande skett enligt de regler som gäller. Vi har ett system där de olika myndigheterna har självständiga styrelser som har att fullgöra sina uppgifter. I det här sammanhanget är det styrelsen för talboksoch punktskriftsbiblioteket som har att ta ställning till de offerter som ligger. Regeringen har då inte möjlighet att ta över prövningen. Mot bakgrund av ett antal sådana här exempel, där man finner att olika syften och ambitioner ställs mot varandra, kan man naturligtvis ompröva huruvida upphandlingen skall beslutas av regeringen eller styrelsen och huruvida man skall ha en övergripande politisk styrning — så långt kan jag tillmötesgå Åke Gustavsson i hans bedömning. Men såsom reglerna och organisationen för närvarande är vill jag ändå hävda att man har följt en rimlig ordning. När det sedan gäller sysselsättningen i Kiruna har Synskadades riksförbund verksamhet på det här området med avdelningar både i Stockholm och Kiruna. Förbundet har naturligtvis att som företagare ta vederbörlig hänsyn till arbetsplatsers olika förutsättningar i olika delar av landet.
Herr talman! Jag skall först kommentera det sist sagda. Det är i det här fallet basen för verksamheten som rycks undan, och då har man inte mycket att bedriva verksamhet med. Det tror jag statsrådet inser lika väl som jag. En annan sak är att det är möjligt. eller kanske t.o.m. uppenbart, att det här är fråga om syften som ställs mot varandra. Här vet uppenbarligen inte den högra handen vad den vänstra gör. När man av regionalpolitiska skäl har gjort investeringar och satsningar med statligt stöd, har man samtidigt efteråt ryckt undan möjligheterna att driva verksamhet. Det tycker jag är att missbruka den offentliga sektorns medel. När det gäller upphandlingsförordningen, vilken statsrådet inledningsvis hänvisade till, sägs där explicit att man har möjlighet att ta sysselsättningspolitiska hänsyn och att man då skall underställa frågan regeringens prövning. Det har inte skett i det här fallet. Utöver detta sägs i förarbetena till lagstiftningen att verksamhet i de nordligaste länen skall ges företräde. Det har icke heller skett i det här fallet. Detta tycker jag är anmärkningsvärt.
Herr talman! Jag vill mycket kort utöver det jag redan sagt erinra om att det finns ytterligare konfliktpunkter där olika intressen ställs mot varandra. Såvitt vad jag förstår är bakgrunden till den mycket starka betoning på volymen i upphandlingen som talboksoch punktskriftsbiblioteket har gjort att det i många sammanhang utsätts för kritik för att det inte ser till att tillräckligt stor andel av litteraturutgivningen kommer som talbok. Man har alltså låtit ambitionen när det gäller volymen vara vägledande vid upphandlingen. Det tycker jag det finns anledning att både påpeka och visa viss respekt för.
Herr talman! Jag har som kommentar till det statsrådet senast sade bara en fråga: Om det är så att statsrådet utöver de konfliktpunkter jag pekade på anser att det finns ytterligare punkter som ställs mot varandra, hade det då inte varit rimligt att man underställt regeringen frågan, innan man gjorde ställningstagandet?
Herr talman! På den frågan kan jag mycket enkelt svara följande. Hade det varit så att den konfliktpunkt jag hänvisade till — önskemålet om att få en högre volym — krävt ett särskilt ställningstagande från regeringen hade ett sådant kommit. Regeringen har efter riksdagsbeslut anvisat medel för verksamheten och därmed angivit de maximala ekonomiska ramar inom vilka man arbetar och därutöver uttalat att man skall ha som ambition att ge ut så många böcker som möjligt för pengarna. Jag tycker inte att det då behövs en särskild prövning av regeringen i en extra omgång.
Herr talman! Jag vill bara erinra om att kostnaden för en genomsnittsbok på punktskrift var lägre i Tal & Punkt AB:s offert än i offerten från det företag som man sedan slöt avtal med.
Herr talman! Björn Samuelson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av uppgifter i press och TV om oetisk avlivning av djur i samband med den svenska Antarktisexpeditionen vintern 1988-1989. De uppgifter Björn Samuelson hänvisar till avser svensk forskning i Antarktis i samband med den mycket framgångsrika svenska expedition som företogs föregående vinter. Expeditionen har genomförts på ett sätt som överensstämmer med Sveriges åtaganden enligt Antarktisfördraget och övriga konventioner i anslutning till denna och olika antagna rekommendationer. Detta gäller givetvis även frågan om utnyttjande av djur i vetenskapligt syfte. Det är självklart att forskarna i sitt arbete följer samma etiska normer som vid forskning i Sverige. Bakgrunden till att 34 pingviner avlivades är ett forskningsprojekt, som studerar utbredningen av vissa miljögifter i Antarktis, framför allt tungmetallen kadmium. Djuren har avlivats med samma metod som utnyttjas vid avlivning av sjuka djur i Sverige, nämligen en stor överdos sömnmedel. Njurarna har därefter tillvaratagits för analys. De forskare som ansvarat för avlivningen har enligt expeditionsledningen nödvändiga kunskaper och erfarenheter av detta slag av arbete. Så snart misstankar om att inte alla djur var döda framförts till expeditionsledningen genomfördes en kontroll. Denna visade inte på något anmärkningsvärt. Det är expeditionsledningens uppgift att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med såväl föreskrifter som vedertagen praxis. Regeringen avser således inte att vidta några åtgärder med anledning av det inträffade.
Herr talman! Först vill jag tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Jag skall inte gå in i någon detaljdebatt här, utan bara göra en anmärkning och säga att det finns olika uppgifter om hur avlivningen har gått till och hur den har lyckats. Det är viktigt att vi här i riksdagen återkommer med en seriös debatt om användandet av djur inom forskning och utbildning, och vi har sådana diskussioner åtminstone vart tredje år i samband med att regeringen avlämnar sin forskningspolitiska proposition. Bara det att utbildningsministern har gjort förfrågningar om eventuella händelser i samband med Antarktisexpeditionen är positivt. Det gör nämligen att frågan om etik i samband med djurförsök hålls levande. Jag ville ta upp frågan för att utåt visa att vi som aktiva utbildningspolitiker, både jag och utbildningsministern, försöker följa och delta aktivt i debatten om etik vid djurförsök när det gäller forskning och utbildning. Jag hade naturligtvis också ställt denna fråga om riksdagen hade varit i gång när beaglehundarna fick sätta livet till.
Herr talman! Den fråga som Björn Samuelson ställer är naturligtvis mycket central för varje forskningspolitiskt ställningstagande. Skall vi ha försöksdjur? Just det aktuella fallet är ett ganska bra exempel på den konflikt som kan uppstå av etiska skäl.

Då är det inte så enkelt att kategoriskt säga att vi inte tillåter några som helst djurförsök. Det var nödvändigt att forska med hjälp av njurarna från ett antal pingviner, och de forskningsresultat som därvid framkommer kan visa sig vara av avgö rande värde för att en framtida miljöpolitik skall kunna formas som på detta område är till gagn för alla. Den diskussionen får vi tillfälle att föra många gånger, i forskningspropositionen och i andra sammanhang.

Herr talman! Nej, jag utesluter inte heller att det ibland är nödvändigt att använda djur och djurkroppar för att forskningen skall gå framåt och kanske t.o.m. för att just det djur som vid ett visst tillfälle måste avlivas skall kunna räddas. Men det är också vårt ansvar att hålla den här debatten mycket levande. Det är mitt ansvar som utbildningspolitiker och Bengt Göranssons ansvar som utbildningsminister att främja en utveckling som går dithän att man i vissa fall, där man tidigare har varit hänvisad till djurförsök, nu söker nya vägar, t.ex. med hjälp av datorer.
Herr talman! I det aktuella fallet har regeringen alltså tagit ställning när den har medgivit att expeditionen får genomföras och klargjort att man måste följa vissa grundläggande regler för verksamheten. Det har riktats kritik mot expeditionen för att den i vissa stycken inte har följt de etiska regler som gäller, och där har jag som regeringsledamot inte någon annan möjlighet än att undersöka detta genom att begära en rapport av dem som har haft expeditionsansvaret. När jag i detta sammanhang resonerar med Björn Samuelson har jag alltså velat understryka att vi inte kommer undan det ställningstagandet, och då måste det politiska beslutet alltid handla om att ge regler som dels är fasta och säkra i varje enskild situation, dels är utformade så att vi efteråt har möjlighet att kontrollera huruvida de har tillämpats.
Herr talman! Jag kan förstå vartenda ord som Bengt Göransson säger om villkoren för regeringen i dessa sammanhang, men jag återkommer till min fråga: Ämnar regeringen i samband med den forskningspolitiska propositionen i vår lägga fram förslag som innebär att man komma vidare inom försöksteknologin och undvika djurförsök?
Herr talman! Jag har svårt att se att regeringen skulle kunna lägga fram något schablonförslag beträffande djurförsök som skulle vara tillämpligt både i medicinsk forskning på Karolinska institutet och vid Antarktisexpeditioner. Det jag kan försäkra Björn Samuelson är att de etiska frågorna ägnas stor uppmärksamhet i alla sammanhang, självfallet också i forskningspropositionen.

Herr talman! Birger Andersson har frågat justitieministern om regeringens uppfattning om nödvändigheten av åtgärder mot videovåld. Frågan har överlämnats till mig. Den s.k. våldsskildringsutredningen avslutade i mars 1989 sitt arbete. Utredningen har lagt fram två betänkanden som innehåller förslag till åtgärder mot våldsskildringar i videogram, dels Videovåld II , dels Censurlagen . Förslagen innebär bl.a. en skärpning av straffen för olaga våldsskildringar och ökad tillsyn och kontroll av videomarknaden. Förslagen har remissbehandlats, och ställningstaganden till vilka åtgärder som skall vidtas för att lösa de allvarliga problemen rörande våldsskildringar bereds för närvarande inom regeringskansliet. Jag avser att inom kort föreslå regeringen att inhämta lagrådets yttrande över lagförslag på detta område.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. En av anledningarna till min fråga om videovåldet är att det tycks råda mycket delade meningar inom regeringen. Statsministern har nämnt videovåldet som en av bakgrundsfaktorerna till den allmänna brottsligheten, och redan för ett par år sedan meddelade han att hans inställning mer och mer hade blivit den att man måste försöka hitta en utväg för att införa förhandsgranskning, så att man effektivt kan få bort de värsta videofilmerna. I en intervju i förra veckan sade emellertid justitieminister Laila Freivalds: Videovåldet bidrar inte heller i någon större utsträckning till att skapa våld. Både i Sverige och utomlands bedrivs omfattande studier om mediernas inverkan på människan och hennes beteende. Forskarna är överens om att den information som förmedlas genom rörliga bilder har stor, ofta mycket stor, genomslagskraft. De flesta massmedieforskare är också överens om att det blir negativa effekter för i synnerhet barn och ungdomar när de ser våldsprogram. Barn och ungdomar blir aggressiva, skrämda och ängsliga och får sämre koncentrationsförmåga. Särskilt barn och ungdomar som är känslomässigt instabila tycks i högre grad än andra söka sig till våldsprogram, och dessa program förstärker i sin tur dessa barns och ungdomars instabila beteende. Det uppstår s.k. cirkeleffekter.
Herr talman! Regeringen förhalar inte alls denna fråga.

Regeringen har alltså sett till att vi fått en omfattande utredning. Denna har varit ute på remiss. Ett stort antal organisationer och engagerade personer har yttrat sig och givit sina synpunkter. Jag har ansett det vara nödvändigt att läsa igenom och ta intryck av de många synpunkter som har framförts och har inte betraktat organisationsremisser, företagsremisser eller enskildas synpunkter som någonting som man bara går förbi för att lägga fram ett förslag som man på förhand under alla förhållanden har tänkt lägga fram. Regeringen har alltså tagit intryck av det som är sagt. Jag har aviserat att vi inom kort kommer att gå till lagrådet för att lagligt pröva ett förslag till framtida åtgärder mot videovåld. Detta är både att ta på allvar problemets omfattning och vikt och att respektera den lagstiftande församlingens rätt till insyn och kontroll i en demokratisk beslutsprocess.
Herr talman! Jag vill erinra utbildningsministern om att våldsskildringsutredningens betänkande Videovåld 2 kom i maj 1988. Förra gången vi diskuterade videovåldet i riksdagen var i maj 1988. Man kan läsa i KU:s betänkande att efter remissbehandling kommer regeringen att kunna ta ställning till frågan om åtgärder mot videovåld under hösten 1988. Det meddelades alltså redan i propositionen 1987/88 nr 100, bil. 10, s. 42. Utskottet vill dock understryka det angelägna i att våldsskildringsutredningens betänkande sker skyndsamt, så att riksdagen så snart som möjligt får ta ställning i frågan. Det sade alltså riksdagen i maj 1988. Och nu säger utbildningsministern här att det kommer en proposition — såvitt jag kan förstå någon gång under våren 1990. Jag har lagt märke till att det i propositionsförteckningen för närvarande inte finns en enda proposition från utbildningsdepartementet. Men jag för min del tycker att denna fråga har förhalats. Det är en mycket viktig fråga, så jag hoppas att utbildningsministern verkligen ser till att det kommer en proposition som föreläggs riksdagen.
Herr talman! Propositionsförteckningen för hösten upptar ingen proposition från utbildningsdepartementet. Det finns emellertid propositioner från utbildningsdepartementets område, vilket Birger Andersson torde veta. Det finns dessutom, vilket jag just har redovisat, en avsikt att till lagrådet redovisa ett förslag om hantering av videovåld. Sedan vill jag påpeka att den särskilda utredningen, våldsskildringsutred ningen, också har lämnat förslag om filmoch biografcensur. Att genomföra en stor lagstiftning för videogram utan att man samtidigt tar hänsyn till samma filmers hantering i filmformat är faktiskt inte lämpligt.
Herr talman! Jag vill erinra utbildningsministern om — det känner utbildningsministern säkert till — att man i andra länder, våra grannländer, hunnit väldigt mycket längre när det gäller att komma till rätta med våldsskildringar i videofilmer. I Finland har man en lag om obligatorisk förhandsgranskning av videogram. I Norge har man registrering. Och om vi går vidare, kan vi konstatera att man i Storbritannien sedan flera år tillbaka har en obligatorisk förhandsgranskning. Likaså krävs det i Tyskland förhandsgranskning av alla filmer och videogram som tillhandahålls dem som inte fyllt 18 år.
Herr talman! Jag har redovisat att regeringen kommer att få förslag om en skärpt lagstiftning i fråga om våldsskildringar i videogram. Innehållet i ett sådant förslag kan jag självfallet inte redovisa, innan regeringen har kunnat ta ställning till det. Därutöver vill jag bara säga att en jämförelse med andra länder inte är helt ointressant. Det är inte alldeles givet att finska barn och ungdomar och finska 40-åringar ser våldsfilmer av mildare art än svenska barn, ungdomar och 40-åringar ser. Det vet vi faktiskt ingenting om. Vi kan konstatera att man varje söndag i våra kvällstidningar har omfattande erbjudanden om postorderhandel från utlandet, där man kan direkt skaffa sig videofilmer av olika slag. De omfattas, såvitt jag kan förstå, inte av den generella förhandsgranskning som man tillämpar exempelvis i Finland. Det är bl.a. den typen av svårigheter som har inneburit att regeringen har valt att lägga tyngdpunkten vid de förstärkta påföljderna för missbruk.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Samtidigt vill jag erinra om att många av de remissinstanser som har lämnat in synpunkter verkligen kräver ganska hårda tag när det gäller att komma till rätta med våldsskildringar i videofilmer. Jag hoppas därför att utbildningsministern verkligen lyssnar på remissinstanserna.
Herr talman! Låt mig bara försäkra Birger Andersson att det för mig intressanta är att medverka till att vi kan lägga fram förslag om stränga påföljder mot dem som distribuerar våldsvideogram. Ett mycket stort antal av dem som har lämnat remissynpunkter har uteslutande krävt att man skall ha en lagstiftning, som stadgar granskning av filmer som man kan komma åt att granska. Jag har varit angelägen om att kunna lägga fram ett förslag, där man klämmer åt dem som distribuerar våldsfilmer oavsett om man på förhand hade kunnat komma över dem för granskning.
Herr talman! Jag vill erinra om att många av remissinstanserna har som önskemål och krav en obligatorisk förhandsgranskning. Men om jag förstår utbildningsministern rätt, är han inte i dag inne på den lösningen.
Herr talman! Jag är ledsen över att jag förlänger denna debatt. Jag påpekade i mitt förra anförande att det finns ett stort antal videogram som man inte med en vanlig schablonartad förhandsgranskningsparagraf kan få tag i. Den som åker till Köpenhamn eller Hamburg och inhandlar ett våldsvideogram kan inte med en vanlig enkel förhandsgranskningsparagraf som handlar om uthyrning i butik åläggas att lämna in den filmen för granskning. Det är en mycket omfattande underjordisk eller i varje fall buskvegetativ verksamhet som bedrivs på detta område. Jag är angelägen om att kunna införa straffsatser för att komma åt detta när man upptäcker dess effekter, oavsett om vederbörande har skaffat filmen på egen hand eller om han har hyrt den i en butik.

Herr talman! Lars Leijonborg har frågat mig vad jag avser att göra för att lösa problemet med de långa väntetiderna vid ekvivalering av utländska examina. Regeringen beslutade i förra veckan att tilldela UHÄ 500 000 kr. för att försöka avhjälpa detta problem. Beloppet skall användas till personalförstärkningar, i syfte att på kortaste möjliga tid arbeta undan de ärendebalanser som uppstått när det gäller bedömningen och värderingen av utländska utbildningar. Skulle detta inte hjälpa är jag beredd att överväga vilka ytterligare åtgärder som kan behöva vidtas.
Herr talman! Tack för svaret, tack för pengarna och tack för löftet i den sista meningen!

Herr talman! Elisabeth Fleetwood har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att vidmakthålla eller öka elevernas grundläggande kunskaper om vår egen och omvärldens historia. Hon har ställt sin fråga med anledning av ett förslag från skolöverstyrelsen till nya timplaner för de teoretiska linjerna i gymnasieskolan. För tre veckor sedan svarade jag här i kammaren på en fråga av samma innebörd. Jag redovisade då att SÖ:s förslag tillsammans med flera andra förslag för andra delar av gymnasieskolan nu är ute på en mycket bred remiss fram till mitten av januari. Jag vill därför lika litet nu som då föregripa den processen. När det gäller beredningen av de olika förslagen efter remissen sade jag också för tre veckor sedan att vi kommer att gå mycket noga in i frågan om balansen mellan humanistiskt-samhällsvetenskapliga och tekniskt-naturvetenskapliga ämnen innan vi går till riksdagen med förslag om en ny gymnasieskola.

Herr talman! Jag har förut deklarerat och skall gärna göra det en gång till, att det är ett mycket omfattande material från skolöverstyrelsen som är ute på remiss och att det är av det slaget att det däri kommer att ske betydande jämkningar. Det är ett förslag som rör hela gymnasieskolans organisation. En sådan diskussion som den vi nu har omkring historieämnets ställning förs också beträffande biologiämnets och idrottsämnets ställning. Att vi har fått den situationen beror på ett grepp som skolöverstyrelsen har tagit och som syftar till att skapa ett större utrymme för eleverna till fritt val. Eftersom man inte kan öka antalet veckoarbetstimmar i skolan utan har en fast timram, har man tillskapat ett utrymme om sex veckotimmar för fritt elevval. Detta har fått dem som företräder ämnena att reagera. Jag har nogsamt tagit del av det som framhållits av dem som företräder historieämnet i den här debatten, och jag har naturligtvis också tagit intryck av den hetta och det engagemang som finns i de debattinläggen. Vad som slutligt kommer ut av detta återstår att se när vi samlar oss till en proposition någon gång nästa höst.

Herr talman! Den gymnasieskola som vi har för avsikt att nästa år lägga fram en principiellt hållen proposition om har utretts sedan 1976. Det har varit olika typer av utredningar, beredningar och försöksverksamhet. Allt detta har nu sammanfattats i ett omfångsrikt dokumentärt material. Det är sammanställningen av materialet från denna långa tid av försöksoch utredningsarbete som Erland Ringborg beskriver. Jag tror att det är nödvändigt, om vi skall komma fram till ett förslag om gymnasieskolan, att vi någon gång vågar sätta en gräns för utredningar och diskussioner och gå in i en fas där vi skriver proposition. Möjligen kan vi alltid diskutera hur lång den fasen skall vara och hur lång tid man behöver för att skriva samman ett förslag. Jag upplever dock inte att det är därvidlag som det har brustit. Vi har, som sagt, utrett denna fråga i snart 15 års tid.

Herr talman! Svaret på den frågan är ja, liksom jag svarar ja på en fråga om jag anser att vi skall ha mer utrymme exempelvis för miljöstudier och för kunskap om datorer och deras användning i olika ämnen i den framtida gymnasieskolan. Också på det är svaret ja. Det är en lång rad av olika intressen som gör anspråk på att få mer tid i skolans arbete. Det är en klassisk avvägning, som är mycket svår att göra. I detta sammanhang har historieämnet särskilt lyfts fram. Som jag tidigare har sagt, Elisabeth Fleetwood, har jag tagit intryck av argumenten i den diskussionen, och i den utsträckning som vi har möjlighet att förknippa detta med de andra förslag som finns i detta mycket omfattande material skall vi naturligtvis slå vakt om historieämnets ställning i gymnasieskolan.

Herr talman! Kort: Jag tycker att den beskrivning som Elisabeth Fleetwood gav av historieämnets betydelse för andra ämnen är bra och korrekt. Det är så man bör kunna arbeta ämnesövergripande, och det är en strävan i det förslag som nu föreligger att man skall ha den typen av ämnesintegrerat arbetssätt. Jag är om inte lugn, så åtminstone behärskat optimistisk vad gäller förutsättningarna att hävda historieämnets ställning när vi slutligt går att fastställa de timplaner som skall gälla för gymnasieskolan i framtiden.

Herr talman! Vi är ännu inte i den fasen av arbetet. Vi har faktiskt ännu inte gått till riksdagen med en principiell proposition, där ramarna för det som Elisabeth Fleetwood just nu beskriver läggs fast. Vi måste nog ta dessa saker i rätt ordning.

Herr talman! Den sista repliken måste jag nog ge ett svar på eftersom den är så oerhört provokativ. Vi talar nu om historieämnets ställning i en eventuell framtida gymnasieskola, och ämnets avvägning mot andra ämnen i timplanen. Hela denna framtida gymnasieskola kommer, fru Fleetwood, att utformas utifrån utgångspunkten att alla elever har rätt att vara med. Utformningen kommer att ske utifrån en klassiskt socialdemokratisk skolsyn. Jag är ganska säker på att de konflikter som vi kommer att få bemöta vad gäller denna gymnasieskola kommer att vara konflikter mellan oss och fru Fleetwoods parti. I dessa konflikter kommer det sannolikt inte att vara ni moderater som svarar för de svagaste elevernas intressen. Historien har lärt oss att så inte är fallet. Eftersom vi nu diskuterar historieämnets ställning kan det vara lämpligt att sluta med detta rörande historien även inom politiken.

Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat mig om jag är beredd att inför riksdagen redovisa de miljömässiga konsekvenserna av en kärnkraftsavveckling. Mitt svar är ja!
Herr talman! Jag skall be att få tacka Birgitta Dahl för det föredömligt korta svaret. Svaret är av två olika skäl intressant. För det första kommer kärnkraftsavvecklingen att leda till en ökad användning av fossila bränslen för elproduktion. För det andra kommer avvecklingen att leda till en ökad användning av fossila bränslen i stället för användning av elkraft i en mängd olika situationer. Avvecklingen kommer dessutom att leda till en bristande tillgång på el att användas i vår hemmiljö, vår arbetsmiljö och vår naturmiljö i det stora. Bristen på el kommer att leda till att förutsättningarna för ventilation, förutsättningarna för att skapa en bättre arbetsmiljö och rena olika typer av utsläpp försämras i jämförelse med vad som skulle vara möjligt med en god tillgång på elkraft. Men den bristande tillgången på el, som kommer att bli en följd av kärnkraftsavvecklingen, kommer också att ställa till bekymmer när det gäller övergången till miljövänliga transporter. Regeringen hade i går en överläggning med företrädare för industrin om elbilen. Men förutsättningarna för elbilen håller nu gradvis på att avvecklas i takt med att man avvecklar en betydande del av vår elektricitetsförsörjning. Mot denna bakgrund skulle jag vilja fråga Birgitta Dahl hur redovisningen av de miljömässiga konsekvenserna av kärnkraftsavvecklingen kommer att ske. Jag ställer frågan mot bakgrund av att det i energiministerns direktiv till statens energiverk mycket tydligt framgår, att när man där skall utreda förhållanden runt olika scenarier för en miljöanpassad svensk energiförsörjning får man inte lov att utreda möjligheterna för ett alternativ med bibehållen kärnkraft. Detta innebär, de facto, att man avser att försöka styra energiverkets utredningsapparat och undanhålla svenska folket de miljömässiga konsekvenserna av kärnkraftsavvecklingen.

Herr talman! Lars Norberg har frågat mig om jag avser granska om SKI:s konferens är i överensstämmelse med verkets instruktion, och vidare om konferensen är ett inslag i opinionsbildningen för att förmå regering och riksdag att frångå besluten om kärnkraftsavveckling.

Av den information jag har fått om konferensens syfte och inriktning tycker jag att den ligger i linje med dessa åligganden. Självfallet blir sammansättningen av föredragshållare vid en konferens av detta slag betingat av vederbörandes professionella kompetens, i detta fall huvudsakligen kunskap och erfarenhet inom reaktorsäkerhetsområdet. De värderingar beträffande konferensen och dess deltagare som Lars Norberg i övrigt väver in i sin fråga får stå för honom själv.
Herr talman! Jag tackar för svaret, som dock förefaller mig vara antingen ytterst formellt eller möjligen aningslöst. Ibland gäller det ju att försöka se vad som sker i det som synes ske. Naturligtvis kan man av formella skäl helt godkänna den föredragningslista som SKI har satt upp för sin konferens, men å andra sidan är det väl här fråga om vad som blir följden. Såvitt jag ser har man inte sökt finna någon professionell kompetens som är skeptisk i fråga om reaktorsäkerheten. Det finns dock sådan kompetens. Den är naturligtvis sällsynt, eftersom de som har skaffat sig professionell kompetens lever på att arbeta med kärnkraft och det därför är ytterst få som är villiga att såga av den gren de själva sitter på. En mycket intensiv kärnkraftsdebatt pågår nu i det svenska samhället. Näringslivet lär ha utbildat ca 1 000 informatörer som på alla sätt försöker förklara för svenska folket hur viktigt det är att vi bibehåller kärnkraften. SKI:s instruktion är att vara skeptisk. att söka finna de svaga punkterna i kärnkraftsverksamheten. Därför tycker jag, herr talman, att denna konferens dåligt antyder en sådan vilja.
Herr talman! Jag är inte aningslös, men däremot ytterligt noga med att iaktta de formella regler som garanterar säkerhetsmyndigheternas integritet gentemot påtryckningar utifrån. Vidare vill jag säga att kärnkraftinspektionen under senare år särskilt har utvecklat en syn på säkerhetsarbetet som berör samspelet mellan människa och maskin och som utgår från det faktum vi alla känner till: att det icke finns någon säker teknologi. inte heller på detta område. Mitt förtroende för kärnkraftinspektionen är helt och odelat.
Herr talman! Mitt förtroende för kärnkraftinspektionen är begränsat. Det är ofrånkomligt att man påverkas av den miljö man ständigt lever i. ”Säg mig med vem du umgås, så skall jag säga dig vem du är.” Även med bästa vilja i världen tror jag att detta är en sanning som är svår att komma ifrån. Det är enligt min mening betänkligt att SKI t.ex. tillsammans med kärnkraftsbolaget SKB utarbetar gemensamma projekt. Det finns något som brukar kallas för ”kärnfamiljen”. Det finns en viss risk att SKI inlemmas i denna s.k. kärnfamilj.
Herr talman! Jag vill till riksdagens protokoll få noterat att jag på intet sätt kan dela den uppfattning som Lars Norberg uttalar — och att jag tycker det är anmärkningsvärt att en ledamot av Sveriges riksdag ifrågasätter kärnkraftinspektionens integritet och hederlighet.
Enligt några små notiser i radio och tidningar har ett mycket allvarligt haveri inträffat i det spanska kärnkraftverket Vandellos.
Herr talman! Jag har icke ifrågasatt kärnkraftinspektionens integritet och hederlighet, men jag har påpekat att åsiktsbildning är en ganska intrikat process, i vilken man alltså påverkas av den miljö man lever i.

Herr talman! Lars Norberg har frågat mig om jag och mitt departement kan bidra till att sådan information som påvisar kärnkraftens negativa effekter i större utsträckning kommer till allmänhetens kännedom. Som underlag för frågan tar Lars Norberg upp nyhetsbehandlingen av haveriet i det spanska kärnkraftverket Vandellos-1 den 19 oktober i år.
Det pågår som bekant en ytterst intensiv debatt om kärnkraften i Sverige. Trots detta tycks massmedia inte vara särskilt angelägna om att informera allmänheten om ovannämnda händelse.
Jag är själv förvånad över att informationen kring olyckan hittills varit både sparsam och till viss del motsägelsefull, men jag har svårt att följa det resonemang Lars Norberg för när det gäller kopplingen till den svenska kärnkraftsdebatten. Vi har en fri press och yttrandefrihet i vårt land, som utgår från grundläggande demokratiska principer.
Kort sagt, det verkar som om massmedias nyhetsurval påverkas av mäktiga intressegruppers preferenser. Kan statsrådet och energioch miljödepartementet bidra till att sådan information som påvisar kärnkraftens negativa effekter i större utsträckning kommer till allmänhetens kännedom?
Vi har massmedia som tar denna rättighet till vara och som utifrån egna prioriteringar aktivt följer och rapporterar vad som sker bl.a. inom kärnkraftsområdet. För mig är det viktiga att kärnkraften med alla dess aspekter blir sakligt belyst.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Nej. jag vill inte ändra på detta. Vi har en fri press, som vi naturligtvis är tacksamma och glada för, och den bör utnyttjas. Men det finns också starka påtryckargrupper som påverkar nyhetsflödet i viss riktning. Jag sade i debatten om den förra frågan att näringslivet har utbildat ett mycket stort antal s.k. informatörer — det gäller i synnerhet den elförädlande industrin — som på alla sätt försöker ”informera” svenska folket om vilka olyckor som skulle kunna ske ifall vi avvecklade i första hand två kärnkraftverk — för att inte tala om vad som skulle hända om vi avvecklade samtliga. Mot detta står inte motsvarande professionella krafter, eftersom de som är skeptiska mot kärnkraften inte har samma ekonomiska resurser. De har en ganska svag organisation — Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen, som arbetar på ideell grund och som på intet sätt kan matcha de krafter som vill ge positiv information om kärnkraften. Jag skulle ha varit glad om statsrådet åtminstone kunnat medge att detta är ett bekymmer. Det antyds i den sista meningen i svaret: ”För mig är det viktiga att kärnkraften med alla dess aspekter blir sakligt belyst.” Jag uppfattar det som ett stort bekymmer att informationen blir sned beroende på de intressen som ligger bakom de olika åsikterna.
Herr talman! Nyss hade jag anledning att framhålla kärnkraftsinspektionens rätt till integritet när det gäller politiska påtryckningar. Nu har jag anledning att slå vakt om pressens rätt att stå fri gentemot sådana påtryckningar. Jag känner mig inte svag i arbetet när det gäller att belysa kärnkraftens risker.
Herr talman! Jag beklagar att energiministern inte kan se den obalans som uppenbarligen råder i det svenska samhället i dessa avseenden och som förhindrar det som ministern själv säger sig vilja åstadkomma, nämligen att kärnkraften med alla dess aspekter blir sakligt belyst. Tyvärr anser jag att massmedias behandling av kärnkraften, särskilt under de senaste månaderna pekar på motsatsen: Kärnkraften med alla dess aspekter blir icke sakligt belyst.

Herr talman! Jan Sandberg har frågat mig om jag anser att naturvårdsverkets förslag till begränsningar av import av äldre fordon bör genomföras. Enligt svenska regler måste nya personbilar fr.o.m. 1989 års modell uppfylla stränga avgaskrav. I praktiken innebär detta att bilarna måste vara utrustade med katalysator. Det är dock möjligt att för eget bruk importera äldre bilar utan katalysator. Det är bakgrunden till att naturvårdsverket i en skrivelse till regeringen föreslår begränsningar av importen av äldre bilar utan katalysator. Skrivelsen inkom till miljöoch energidepartementet den 16 oktober i år. Naturvårdsverkets förslag innebär, om det genomförs, även begränsningar av importen av s.k. veteranbilar och andra bilar som främst används för hobbybruk. Jag är medveten om den oro som naturvårdsverkets förslag väckt hos dem som sysslar med sådana bilar på sin fritid. Miljöoch energidepartementet kommer därför inom kort att kalla till ett möte med berörda organisationer och myndigheter för att diskutera naturvårdsverkets förslag. Då kommer bl.a. förslagets konsekvenser för importen av motorhistoriskt intressanta fordon att tas upp. Jag vill avvakta resultatet av detta möte innan jag ger närmare besked om hur jag ser på naturvårdsverkets förslag.
Herr talman! Jag börjar med att tacka för svaret på frågan. Jag hade dock hoppats på ett klarläggande av statsrådet i denna fråga och på ett avståndstagande från det förslag som presenterats. Det förekommer en ständig ström av förslag som de facto är riktade direkt mot de motorintresserade i Sverige. De för de motorintresserade enda positiva förslag som förts fram i Sverige kom för cirka tio år sedan, då Ulf Adelsohn var kommunikationsminister. Han avskaffade bl.a. diverse byråkratiska påfund. Ett exempel härpå är det dåvarande kravet på krockprov för amatörbyggda fordon. Nu föreslår naturvårdsverket ett totalförbud mot import av äldre bilar, som inte uppfyller de senaste kraven på avgasrening. Detta skulle slå undan benen för alla dem som intresserar sig för äldre fordon, framför allt för veteranbilar. Jag tycker också att det är ganska symtomatiskt att när en statlig myndighet inte klarar av att uppfylla sina skyldigheter — jag tänker på Svensk Bilprovnings avgastester — diskuterar man inte hos andra myndigheter att förbättra servicen utan snarare att försämra den och därmed slå undan benen för en stor grupp människor. De nu aktuella fordonen — äldre bilar och främst veteranbilar — körs mycket korta sträckor varje år: i normalfallet kan det röra sig om något hundratal mil. Jag hade som sagt hoppats att statsrådet här skulle ha gett ett klarläggande besked, vilket hade varit av mycket stor betydelse. I dag finns det ca 50 000 medlemmar i veteranbilsorganisationer och ytterligare ca 50000 personer som sysslar med veteranbilar utan att vara organiserade. Jag tycker att det är positivt att man skall kalla till detta möte med de olika organisationerna. Men tydligen anser statsrådet att naturvårdsverkets förslag kan vara en tänkbar åtgärd. ; Jag skulle vilja ha ytterligare kommentarer från statsrådet när det gäller liknande åtgärder med hänvisning till miljön som kan få dessa effekter för stora grupper motorintresserade i Sverige.
Herr talman! Jag noterar med visst nöje att vad Jan Sandberg uppmanar mig till är det man brukar kalla för ministerstyre och att Jan Sandberg inte skulle anmäla mig för konstitutionsutskottet om jag utövade ministerstyre i det här fallet. Allvarligt talat vill jag säga att jag är mycket väl medveten om att det inte är veteranbilarna som är något miljöproblem och att dessa utgör en mycket liten andel av de totalt 10.000 å 15 000 bilar som varje år importeras av privatpersoner och som alltså faller under denna kategori. Jag känner en viss förtröstan för att vi skall kunna finna en klok och förståndig lösning på detta problem, men jag tycker att Jan Sandberg skall acceptera att vi först lyssnar på de berörda och prövar ärendet på det sätt som grundlagen föreskriver.
Herr talman! Tack för det klarläggandet. Det innebär ju inte att statsrådet utövar ministerstyre om hon lägger åt sidan ett förslag som hon inte anser vara godtagbart. Jag skulle vilja framföra ett önskemål till statsrådet. När man diskuterar den här typen av negativa åtgärder med hänvisning till miljöarbetet, riskerar man att undergräva människornas miljöengagemang. Det tror jag kan vara på både kort och lång sikt skadligt för det miljöarbete som vi är överens om skall bedrivas. Efter att ha detaljstuderat detta förslag tycker jag personligen att man kan förpassa den här idén till papperskorgen eller ännu hellre låta förslaget gå till pappersåtervinning. Där tror jag att det skulle göra den största nyttan för miljön.

Herr talman! Lennart Bodén har ställt en fråga till mig om vilka åtgärder jag tänker vidta för svensk del och vilka initiativ jag är beredd att ta på det nordiska planet för att försöka förhindra byggandet av en upparbetningsanläggning för kärnavfall i Dounreay i Skottland. Som Lennart Bodén säkert känner till har denna fråga till och från varit aktuell ända sedan 1985 då planerna på anläggningen för första gången presenterades. Med anledning av dessa planer gjorde de nordiska miljöministrarna 1987 ett gemensamt uttalande där vi uppmärksammade Storbritannien på den stora oro vi kände inför planerna på en upparbetningsanläggning i Dounreay. När nu frågan på nytt aktualiseras är det naturligt ätt frågan åter tas upp inom de nordiska ländernas krets. Frågan kommer att diskuteras vid miljöministrarnas möte i Mariehamn på Åland den 10 november.
Herr talman! Jag ber att få tacka miljöoch energiministern för svaret. Frågan är, som Birgitta Dahl mycket riktigt sade, inte ny. Det som nu har hänt är att ministern för Skottland har medgett fortsatt planering. Det känns inte speciellt tryggt att veta att ett världscentrum för upparbetning av kärnkraftsavfall kommer att hamna i norra Skottland, nära Sverige och nära de havsområden som gränsar till Sverige. Den brittiska anläggningen i i Sellafield har ju bevisligen läckt radioaktivt material, och det finns tyvärr all anledning att frukta att också den planerade anläggningen i Dounreay kommer att göra det. Oavsett läckage finns det emellertid också betydande risker förenade med den hantering av avfall som kommer att ske i området. Den norska miljöministern har reagerat och protesterat mot den senaste utvecklingen, både genom brev till ministern för Skottland och via kontakter med den brittiska miljöministern. Norge kan ju med fog anses vara mer hotat av anläggningen än Sverige, men det är naturligt att även vi och den svenska regeringen reagerar i dag.